besvara följande frågor, nämligen Herr talman! Herrar Svensson i Eskilstuna, Ahlmark, Korpås, Siegbahn och fru Jonäng har riktat frågor till utrikesministern och mig. Som svar på dessa vill jag först hänvisa till vad Sverige framhöll i sin röstförklaring i FN:s generalförsamling före antagandet av resolutionen om sionismen. Vi betonade där att vi fullständigt och uttryckligt förkastar föreställningen att sionism är en form av rasism och rasdiskriminering. Det är naturligt att reaktionen i Europa mot resolutionen har blivit stark. Här bringas i åtanke den fruktansvärda förföljelse som just det judiska folket har lidit i olika länder och den diskriminering som de har utsatts för och fortfarande på sina håll utsätts för. FN-resolutionen kan ges även den tolkningen att staten Israels existens sätts i fråga. Den kan i ett känsligt läge fördjupa motsättningarna i Mellersta Östern. Vi anser det vara synnerligen olyckligt om resolutionen splittrar FN i kampen mot rasförtryck, särskilt i södra Afrika. Som bekant pågår det s.k. FN-årtiondet för kamp mot rasdiskriminering, vars höjdpunkt avses bli en världskonferens i Ghana 1978. En rad afrikanska stater har f. ö. beklagat sammankopplingen av sionism med kampen mot rasförtrycket i Afrika. Sverige måste noga pröva om vi skall delta i det fortsatta arbetet inom ramen för rasdiskrimineringsårtiondet. Vi är inte bundna till just denna form av samarbete. Det finns andra områden, där vi såsom hittills aktivt kan ge stöd åt den fortsatta kampen mot kolonialism och rasförtryck. Och det stödet tänker vi inte uppge. Jag syftar här främst på det omfattande arbete som pågår i FN med direkt anknytning till situationen i södra Afrika. Resolutionens antagande kan få olyckliga följder för FN som sådant. Alla stater och särskilt de små staterna är betjänta av ett starkt FN. Organisationens betydelse är inte beroende av ett enstaka beslut sådant som det om sionismen. Utvecklingen under det gångna året har gått från konfrontation till samarbete. Vi finner det olyckligt om stödet för FN nu skulle svikta eller organisationen utsättas för repressalier. Om en sådan inställning skulle förekomma ämnar vi motverka den. I mitt tal i FN:s generalförsamling den 11 november sade jag följande i denna fråga: ”Här i FN har ibland tagits beslut som vi anser vara olyckliga och oöverlagda. Detta ger oss inte anledning att vända oss mot organisationen eller att förvägra den vårt samarbete. Jag är övertygad om att vi genom en öppen dialog, i god tro och med god vilja aldrig behöver nå dithän att våra meningsskiljaktigheter skapar något reellt hot mot våra FN-institutioners själva existens.” E De direkta följderna för FN i just detta sammanhang blir enligt min mening i hög grad beroende av utvecklingen i Mellersta Östern. Det är också läget där som har drivit fram resolutionen. Detta framhöll jag också inför FN:s generalförsamling. Antagandet av sionismresolutionen understryker därför den tvingande nödvändigheten av att intensifiera ansträngningarna att uppnå en lösning i Mellersta Östern. Regeringens uppfattning om vad som är nödvändiga element i en sådan lösning har tidigare redovisats i riksdagen. Vår syn härpå har icke förändrats genom sionismomröstningen.

Herr talman! Besvikelsen över att en majoritet medlemsländer i FN:s generalförsamling röstat igenom den skamliga resolutionen om att sionism är att betrakta som en form av rasism kom klart fram i statsministerns svar på min enkla fråga. För detta tackar jag. Det tragiska är att inte bara Israel skändats utan att FN-resolutionen kan skada kampen mot rasförtrycket i Sydafrika och de krafter som vill visa förståelse för arabernas sak i Mellersta Östern. Jag delar statsministerns uppfattning att vad som hände i FN inte bör leda till att Sveriges grundläggande förhållande till världsorganisationen förändras. Statsministern sade redan i USA att majoriteten brukat sin makt på ett oansvarigt sätt. Men detta får inte komma oss att glömma att den tredje världen representerar en stor del av mänskligheten — ja, den absolut största delen. Vi har att leva med denna internationella realitet och anser det riktigt att den avspeglas i FN:s generalförsamling. Det är vår sak att söka påverka utvecklingen och därmed bidra till lösningen av de problem som mänsklighetens fortsatta existens står och faller med. Därför delar jag uppfattningen att man inte skall vidta repressalier med anledning av resolutionen. Kan man trots allt hitta några ljuspunkter i besvikelsens mörker efter sionismresolutionens antagande? En positiv sak är att extremisterna i FN måste uppge sin ursprungliga plan att utestänga eller suspendera Israel från att vara medlemsnation i generalförsamlingen. Ur denna synvinkel blir den antagna resolutionen ett surrogat — en meningsyttring eller ett temperamentsutbrott utan konkret anvisning om vad som skall hända i framtiden. Israels känsla av internationell isolering måste trots allt vara något mindre nu än förr genom de västeuropeiska ländernas uppslutning mot resolutionen. Det FN-resolutionen visar är att den som säger sig stå fast vid Israels rätt att existera och samtidigt stöder vad man kallar palestiniernas legitima rättigheter måste mena något annat än vad de palestinska organisationerna och deras supportrar kräver. Israel kan inte uppfatta en gemensam palestinsk stat som någonting annat än ett utplånande av det judiska nationalhem som skapats och vars upprättande följt på ett FN-beslut, godkänt av både Sovjet och USA. Palestinaarabernas självbestämmanderätt måste — om man menar allvar med att Israel har rätt att leva — utövas över ett territorium utanför det judiska folkets av FN tilldelade område. Det fanns en förhoppning i regeringsdeklarationen av den 22 november 1974 om en varaktig fred i Mellersta Östern-området. Men den kan inte infrias i en atmosfär skapad av FN-resolutionens anda. Genom att beteckna sionismen som rasistisk förvägrar man det judiska folket samma grundläggande rättighet som tillkommer andra folk — nämligen rätten till nationellt självbestämmande.

Herr talman! Sionismen är drömmen om en judisk stat, ett svar på århundraden av förföljelser mot judar. I varje tid har judar förtryckts eller förintats för sin tro och sitt ursprung. När den sionistiska rörelsen började växa sig stark i slutet av 1800-talet byggde den på insikten, att utan en judisk stat kommer judarna inte att kunna leva i trygghet. I vår tid har vi sett antisemitismen explodera i grymhet och ondska. Sex miljoner judar dödades av nazisterna. Israel, den sionistiska nationen, blev ett svar på judeutrotningarna i Europa. Utan en stat med judisk majoritet kan vi aldrig få en garanti för att åtminstone ert land är villigt att ta emot judar på flykt. Den staten finns i dag. Under mer än 27 år har Israel levt under hotelser och angrepp. I Israel har hundratusentals tidigare förtryckta judar fått en chans att börja ett nytt liv i frihet. Ett antal diktaturer har nu i FN fördömt den enda demokratin i Mellersta Östern som ”rasistisk”. I sak kan ingenting vara mer orimligt. Israel är ju ett skydd mot den typ av fördomar mot en etnisk grupp som antisemitismen utgör. Denna skamliga resolution är dessutom ett hot både mot Förenta nationernas anseende och framtid och mot den kamp mot rasism som Sverige aktivt deltar i. Det gläder mig att statsministern i sitt svar, som jag tackar för, slår fast att vårt land bestämt vänder sig mot FN:s fördömande av sionismen, att vi kommer att söka motverka ett sönderfall av Förenta nationerna och att vi fullföljer arbetet mot kolonialism och rasförtryck. Men jag vill lägga till en sak. Också i den palestinska terrororganisationen PLO:s program påstår man, t.ex. i artikel 22 i dess stadgar, att sionismen är rasistisk. Det är alltså samma tanke som i FN-resolutionen. Hos PLO utvecklas den tanken så att Israel måste försvinna som judisk stat. Många uttalanden från ledande företrädare för PLO har bekräftat den hållningen: Israel skall utplånas genom krig och terror. Därför vore det logiskt om Sverige i FN och på annat sätt intog samma hållning gentemot PLO och dess program som gentemot den resolution som vi nu med rätta har röstat emot. Enligt min mening står det i strid med fredens och folkrättens grundläggande principer att som Sverige stödja eller enbart avstå från att rösta om resolutioner som stärker PLO:s ställning och prestige. Min uppmaning till statsministern blir därför: Var lika entydigt kritisk när PLO fördömer sionismen som rasistisk som när FN:s generalförsamling gör det.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för det svar som jag i likhet med övriga frågeställare fått på min fråga. Jag ställer mig nog mera tveksam till statsministerns uttalande om att vårt ställningstagande till FN inte skall göras avhängigt av enstaka beslut, såsom det om sionismen. Det är ju inte fråga om ett enstaka beslut som här träffats i FN. Vi vet hur man på arabhåll under de gångna åren i alla möjliga organisationer och i olika sammanhang, inte bara i FN, tagit upp förslag till resolutioner i Mellanösternfrågan. Man kan naturligtvis fråga sig hur allvarlig denna fråga i dag är dels för FN som organisation, dels för Israel. Man kan kanske också utsträcka frågan till att gälla vilka konsekvenser den möjligen kan ha för utvecklingen av politiken och mentaliteten i andra berörda länder. Araberna går fram längs två linjer. I konsekvens med det förhållandet att man aldrig accepterat Israels existens eller i varje fall aldrig vågat sätta ett sådant erkännande på pränt eller ta det i sin mun har givetvis en av huvudlinjerna för deras agerande varit att få Israel uteslutet ur såväl FN och dess underorgan som annat internationellt samarbete. Samtidigt härmed driver man — och det i ökande grad i takt med att svårigheterna tornar upp sig — en allmänt antiisraelisk propaganda. Vi vet hur aktiviteterna har lagts upp under det gångna året, bl.a. vid de muhammedanska staternas konferens i Djidda, där man fick stöd för tankarna på Israels uteslutning ur FN. Vid de afrikanska staternas konferens något senare i Uganda var stödet inte hundraprocentigt men ganska kraftigt. Vid de s.k. neutrala staternas konferens i Lima gjordes slutligen en del allmänna fördömanden av Israel, och länderna uppmanades att överväga Israels uteslutning eller andra åtgärder mot Israel. Sådana resolutioner har antagits under det gångna året av UNESCO, av Internationella arbetsbyrån, ILO, av Världshälsoorganisationen, WHO, av kommissionen för de mänskliga rättigheterna och av den internationella kvinnokonferensen i Mexico. Den för dagen viktigaste resolutionen är naturligtvis den som nyligen antogs av Förenta nationerna. Det är möjligt att detta resolutionsraseri i grunden inte väsentligt skakar möjligheterna för en av FN:s medlemsstater, Israel, att existera och fortsätta att utvecklas, men det är klart att det har en oerhört allvarlig psykologisk effekt. Jag är mera bekymrad för FN:s allmänna arbetsmöjligheter. Under den korta tid som står mig till förfogande hinner jag inte närmare gå in på detta, men jag tror att det är fel att inte inse den oerhörda fara för FN:s möjligheter att fungera som uppstår, om dessa resolutioner förs fram inte bara en gång utan kanske tio gånger i alla FN-organ. Det är fråga om en organiserad verksamhet, inför vilken Sverige har all anledning att försöka skapa en politik och att aktivt medverka till att främja syften som ligger oss alla varmt om hjärtat. Jag får återkomma senare i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Svensk opinion är entydig i sitt fördömande av FN-beslutet att definiera sionism som rasism. Jag ingick i den svenska FN-delegationen när frågan behandlades i FN -— jag arbetade med frågan i tredje utskottet. Jag vill intyga att den svenska FN-delegationens medlemmar verkligen gjorde ansträngningar för att undvika det olyckliga beslutet. Vi framhöll på ett tidigt stadium den försvagning som skulle ske av hela arbetet med bekämpande av rasismen och hur det i själva verket skulle bli rasismens offer som drabbades, om man inte längre skulle kunna uppnå den consensus som funnits tidigare i FN i dessa frågor. Jag beklagar utgången. Som tillhörig oppositionen får man ofta finna sig i okloka beslut i denna kammare. Det skulle dock aldrig få mig att för en sekund ifrågasätta riksdagens vara eller inte vara. Vi har upplevt ett häftigt anlopp mot FN-institutionen i USA, i andra länder i världen och även på något håll här hemma. FN är nödvändigt. Vi har att arbeta vidare och på allt sätt stödja FN. Den centrala frågan för oss är hur Sverige skall agera framöver när det gäller bekämpande av rasismen. Hade det inte varit för sionism Nr 30 resolutionen skulle vi ha röstat ja till resolutionen om rasbekämpningsårtiondet och ja till konferensen i Ghana 1978. Rasdiskrimineringsfrågorna har alltid och med rätta haft hög prioritet i FN-arbetet och i vårt internationella arbete. Som centerpartist har man Om följderna av en hållfast grund också när det gäller rasbekämpningsfrågorna i tesen — FN-uttalande om om alla människors lika värde i vårt partiprogram. 1971 proklamerades — sionism som internationellt år och 1970-talet som årtionde för att bekämpa rasismen. Jag anser att vårt påtvingade nej till rasbekämpningen inte får innebära att vi slår oss ner med armarna i kors. Vår frihet och våra möjligheter att arbeta mot det vi anser är rasdiskriminering kvarstår ograverade och bör utnyttjas kraftfullt. Solidariteten med alla som ännu lever under rasförtryck kräver det. Det är hög tid att rasdiskrimineringen för alltid förpassas ur världen.

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad fru Jonäng här har sagt. Vid en lunch som FN:s generalsekreterare anordnade och där säkerhetsrådets samtliga medlemmar var med framförde jag identiskt samma synpunkter om nödvändigheten av att kunna tolerera en majoritet, även om den fattar okloka beslut, och att inte vända sin naturliga vrede mot institutionen som sådan, där beslutet har fattats. Självfallet fördömer jag alla som hävdar att sionismen är en form av rasism, vare sig det är PLO, enstaka arabländer eller de mycket lärda arabiska professorerna som har skrivit i ämnet, eller om det är FN:s generalförsamling som gör det — även om det ju får en särskild dignitet när FN gör det.

Jag tycker att beslutet är djupt beklagligt, men jag vill ändå understryka att tendensen går i riktning mot en förståelse för att sådana extrema åtgärder är okloka. I somras, i Stockholm — premiärminister Rabin var då med — tog vi mycket kraftfullt ställning mot alla tankar på att utesluta Israel ur FN. Den tanken har sedan kommit bort. Även vid beslutsfattandet om den här resolutionen i FN röstade snart sagt hälften av medlemsstaterna emot den eller avstod från att rösta. Jag tror att man med tålmodigt arbete och utan att så att säga förfalla till motkonfrontation i FN kan skapa den atmosfär av saklighet som är en förutsättning för att Mellersta Östern-konflikten skall kunna lösas.

Herr talman! Statsministern och jag är överens om palestiniernas rätt till självbestämmande och om att de har en nationell identitet. Vi har 11 diskuterat detta tidigare i kammaren. Palestinierna har rätt till en stat, eller del av en stat, vid sidan av Israel och i fred med Israel. Men som vi känner till har ju PLO ett helt annat program. Och vi tycks vara överens om att påståendet att sionismen är rasistisk är orimligt. Då är det viktigt att vi ständigt kritiserar ett sådant påstående och röstar emot det. När FN:s generalförsamling säger att sionismen är rasistisk har man övertagit påståendet från PLO:s program. Var och en som har följt debatten inom de mest militanta palestinska terrorgrupperna finner att tanken att sionismen är rasistisk rymmer i sig själv grunden för deras verksamhet. Den tanken är en krigsförklaring mot Israel: om sionismen är rasistisk, måste ju Israel försvinna, eftersom man skall bekämpa rasismen! Mitt tillägg till statsministerns svar, vars värderingar jag delar, är att man inte enbart kan rösta emot en FN-resolution i ämnet och sedan i andra sammanhang stödja PLO eller lägga ner sin röst när PLO och dess program kommer upp. Sverige bör i stället konsekvent kritisera varje resolution och varje organisation som påstår att sionismen är rasistisk och rösta i enlighet därmed.

Herr talman! Jag tror att regeringen ändå har sett på detta problem på ett något för begränsat sätt. Det är klart att den definitiva lösningen uppnås först genom att det blir fred i Mellanöstern och att vi bör göra allt vad vi kan för att medverka till det. Men tiden går. Jag tror inte det är riktigt att säga att man nu kommit till klarhet om att man inte kan utesluta Israel ur FN; vi kommer säkerligen att få uppleva försök till det nästa år i de former som kan befinnas lämpliga, liksom det hände med Sydafrika förra året. Under mellantiden är det — inte bara sett ur Israels synpunkt, utan även ur både FN och FN-staternas synpunkt — av intresse att en riktig politik bedrivs för att förhindra detta förpestande av internationella organisationer.

Det är alldeles klart, som herr Rydbeck på regeringens vägnar sade, att man måste besinna att FN inte är något annat än sina medlemsstater. Ja, det är just det vi måste besinna. Det är alltså mot medlemsstaterna kritiken skall rikta sig, i ett försök att hjälpa dem ur det moras som har skapats genom dessa ständiga uttalanden mot Israel, och inte mot FN som sådant.
Herr talman! Jag delar statsministerns uppfattning att man bör iaktta tålmodighet — en reformistisk tradition — då det gäller att åstadkomma en dialog mellan länderna i Mellersta Östern och att det inte hjälper med några hårda ord. Jag håller också med statsministern om att det var värdefullt att notera att Israel vid omröstningen i FN för första gången på tre år fick praktiskt taget alla västeuropeiska länder bakom sig när det gällde att motarbeta den här resolutionen. Jag uppfattar också regeringsdeklarationen av den 22 november 1974 som inte förenlig med ett fullföljande av PLO:s program. Men jag förutsätter att när regeringen vill verka för fred i Mellersta Östern kan en utgångspunkt vara att även PLO kan ändra sin inställning. Förutsättningen för en dialog är ett bevarande av Israels rätt att leva. Palestiniernas krav på nationell identitet kan givetvis inte tillgodoses genom att de får skapa en stat på Israels område.

Herr talman! FN-beslutet underlättar sannerligen inte någon lösning av konflikten i Mellersta Östern. Jag kan instämma i statsministerns ord att det är ett oklokt beslut, och enligt min mening binder araberna ris åt sin egen rygg. Man kan naturligtvis se deras agerande i FN som en följd av deras tidigare misslyckanden under året både vid OAU:s möte i Kampala och vid de alliansfria staternas möte i Lima; de ansåg väl att deras prestige var i fara. Det är emellertid intressant att konstatera den faktiska splittring som skedde i det afrikansk-arabiska blocket. Det var ju hälften av de afrikanska icke-arabiska staterna som antingen röstade mot resolutionen eller avstod från att rösta. Naturligtvis är det en spekulation, men personligen kan jag tänka mig att sionismbeslutet kommer att bli en död bokstav. Genom beslutet kommer av allt att döma en ekonomisk åtstramning att ske när det gäller FN:s möjligheter att bekämpa rasism, och då är det väl troligt att med de medel som man har tillgängliga går man in i tidigare påbörjade arbeten, t.ex. bekämpande av rasismen i Sydafrika. Jag tror alltså att både ekonomiska och andra praktiska svårigheter skulle bli oöverstigliga för FN organen, om de försökte sätta in sina resurser på att bekämpa sionism i stället. För oss är det givetvis omöjligt att gå in i några som helst sådana aktioner. Statsministern är i sitt svar litet grand tveksam om vårt framtida agerande, och det kan jag själv förstå, eftersom mycket är öppet i dessa frågor och vi måste följa utvecklingen. Men jag vill understryka att när det gäller vår grundinställning får i varje fall ingen tveksamhet råda om vår solidaritet med alla människor som lever under rasförtryck och om vår vilja att bekämpa rasismen.

Herr talman! Dessa anklagelser mot sionismen framförs ju inte bara från palestinaaraberna utan från alla arabiska länder. Det är en stor vetenskaplig apparat, som jag har studerat med förvåning. Det är nödvändigt att i denna situation tala klarspråk och säga att vi från vår utgångspunkt omöjligen kan acceptera detta. Än mindre kan vi acceptera våldet och terrorn som metod för att nå resultat. Däremot kan vi acceptera — och aktivt verka för — en fredlig lösning som tillgodoser det palestinska folkets nationella krav och intressen. I det syftet — med klart vidhållande av vår principiella inställning — är vi självfallet beredda att diskutera med företrädare för detta palestinska folk. Men just i kombinationen klarspråk i grundfrågor och öppenhet i fredsfrågor tycker jag mig se tecken på att det tålmodiga arbetet börjar ge effekt.

Herr talman! Jag delar helt statsministerns förhoppning om en fredlig lösning av Mellersta Östern-konflikten och om samtal med palestinier som vill ha en fredlig lösning. Däremot är jag nog mer pessimistisk i fråga om läget än vad statsministern är. Om man följer vad ledande företrädare för PLO säger om Israel i dessa dagar, så finner man att deras hållning inte har undergått någon förbättring. Jag hänvisar bl.a. till det senaste numret av Newsweek, där PLO:s s.k. utrikesminister och ledare för FN-delegationen Kaddoumi förklarar att sionismen är rasistisk. I en lång intervju kommer han till slutsatsen att ”detta sionistiska getto Israel måste förstöras”. Det är PLO:s officiella politik. Därför menar jag att vi med samma tydlighet med vilken vi nu har röstat emot FN-resolutionen om sionismen skall rösta emot resolutioner som ger PLO och dess program ökat stöd i internationell politik.

109, och anförde: Om inrättande av Herr talman! Herr Hugosson har frågat mig om regeringen avser att = ett statligt centralt förelägga 1975/76 års riksmöte förslag om inrättande av ett statligt cen — personuppdatetralt personuppdateringsregister i enlighet med datasamordningskommit = ringsregister téns förslag. Som svar till herr Hugosson vill jag anföra att frågan f. n. bereds inom berörda departement. Jag räknar med att regeringens ståndpunkt skall vara klar inom den närmaste tiden.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar finansministern för svaret på min fråga konstaterar jag att det ändå inte är ett entydigt och klart svar huruvida vi får ett förslag till ett statligt centralt personuppdateringsregister under innevarande riksmöte. Frågan om ett statligt personregister har en lång lidandes historia. År 1972 lade finansministern fram en proposition med förslag till ett statligt uppdateringsregister. Jag förutsätter att finansministern i dag har samma uppfattning som han hade 1972, när han lade fram denna proposition. Olyckligtvis fälldes propositionen av riksdagen med hänvisning till integritetsskyddet. Jag hävdade då i debatten — och det gjorde även finansministern — att om vi icke fick ett centralt register, skulle det uppstå en mängd olika personregister hos olika statliga myndigheter och hos privata företag. Det är precis vad som har hänt. Redan 1974 skrev datainspektionen till regeringen och krävde att ett statligt centralt personregister skulle upprättas. Det är intressant att det var en enig datainspektion som gjorde detta — sammansatt av representanter för de olika politiska partierna. Statskontoret konstaterade i år att ett sådant här register behövs. Datasamordningskommittén har gått in till regeringen och sagt att man snarast möjligt bör upprätta registret, och jag tror det är väldigt viktigt att man gör det, för om vi skall få en möjlighet att följa integritetsfrågorna från datainspektionens sida måste vi ha ett register. Det föreligger i dag önskemål från ett flertal olika statliga myndigheter att upprätta ytterligare sådana här centrala personregister, och ett flertal privata företag ligger i startgroparna för att inrätta register. Vi har från datainspektionens sida försökt att hålla igen. Men det föreligger alltså ett uppenbart behov av sådana här register, och då menar vi att just med tanke på angelägenheten av att skapa garantier för den personliga integriteten är det bättre att det finns ett statligt register som kan kontrolleras. Därför är det min förhoppning att finansministern har samma inställning i dag som han hade 1972 och att riksdagen snarast möjligt får ett förslag i den här frågan.
Herr talman! Herr Hugosson har en klart deciderad uppfattning i den här frågan, och min mening skiljer sig inte nämnvärt från herr Hugossons. Emellertid är själva problemet litet mera komplicerat nu. Som herr Hugosson själv påpekade har det släppts fram en del privata dataregister, och en del ämbetsverk är ute på samma väg. Vi har då sagt oss att vi behöver göra en inventering och se över vilka verkningar det får. I och med att man gör ett enda centralt dataregister måste ju, om det skall bli någon effekt av det och ordning på det hela, alla andra register förbjudas. Detta förbjudande av alla andra register vill vi ha en litet bättre överblick över innan vi tar den slutliga ståndpunkten. Men jag hoppas kunna ge herr Hugosson ett svar inom den närmaste tiden.
Herr talman! Jag tackar finansministern för det kompletterande svaret, som ju litet mera entydigt pekar mot att vi så småningom får ett förslag. Jag är medveten om att det blir vissa komplikationer för redan inrättade register, men det gäller ju en tillståndsgivning enligt datalagen. Från datainspektionens sida har vi, då vi tvingats ta ställning i sådana här fall på grund av att det föreligger skäl för denna typ av register, sagt att man får tillstånd t. v. Vi har också i de senaste besluten sagt att därest ett statligt register inrättas kommer vi på nytt att ta upp frågan med de registeransvariga som har fått tillstånd. Jag tror icke att det blir några komplikationer. Men det är viktigt för alla de institutioner och företag som nu ligger i startgroparna att de relativt snart får ett besked. Annars är det risk att det görs en mängd felinvesteringar och att man startar nya register som — enligt mitt förmenande uppenbarligen icke behövs och dessutom icke är lämpliga, om vi skall ha en chans till kontroll när det gäller riskerna för den personliga integriteten.
Herr talman! Herr Danell har frågat mig om jag — för att undvika en upprepning av tidigare misstag med datorköp — före regeringens beslut i den nu aktuella datoraffären avser erbjuda en parlamentarisk kontroll av tillgängligt beslutsunderlag. Som herr Danell säkert vet har riksdagen i samband med budgetarbetet gett bemyndigande till regeringen för bl.a. anskaffning av datamaskiner. Detta innebär att riksdagen tagit ställning till behovet och inriktningen av datamaskinanskaffningen. Inom försvaret svarar försvarets rationaliseringsinstitut gentemot stats = Nr 30 kontoret för samordning i fråga om anskaffning och utnyttjande av da Torsdagen den tamaskiner. Vid en anskaffning bedömer institutet i samråd med stats 27 november 1975 kontoret behovet av datamaskinutrustning. På grundval av dessa bes i dömningar görs tekniska och ekonomiska värderingar som underlag för Om parlamentarisk regeringens beslut. kontroll av Jag finner inga skäl att frångå denna ordning. statsverkets datorköp
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Datorköpen till försvaret har på grund av en rad misstag blivit en långrandig, stundom skandalartad affär. Det arbete som startades omkring 1970 för att köpa två datorer fördröjdes ett år av regeringens osäkerhet, innan beslut 1972 fattades om en leverans, som borde ha skett 1972/73 men som blev av först i januari och augusti 1975. Innan de båda maskinerna ens var på plats meddelade användarna att de var obrukbara och snarast måste bytas ut mot maskiner av annat fabrikat. Det är alltså denna nu fem år gamla affär jämte order om en tredje maskin som nått sin upplösning med regeringens beslut i torsdags. För den personal som misshandlats genom byten till datasystem som inte fungerat är naturligtvis ett beslut i sig ett steg framåt med hänsyn till den tidigare ovissheten. Men mycket måste ändå göras för att denna personal skall kunna orka med att under en tvåårsperiod arbeta in sig i det fjärde datasystemet under en tioårsperiod. Min fråga, som framställdes för snart två veckor sedan till försvarsministern, var föranledd av att jag väl kände till den dataskandal som innebar att regeringen mot alla sakskäl valde ett fabrikat som sedan inte alls fungerade. För att undvika ett liknande felsteg, och med hänsyn till att jag hade tillgång till det hemligstämplade underlag som fanns för regeringens beslut och däri hade upptäckt en rad underligheter, ansåg jag att det skulle vara av värde om regeringen förankrade sitt ställningstagande genom att erbjuda en parlamentarisk kontroll. Min fråga skulle ha behandlats positivt, om ett uns av vilja till detta hade funnits, eftersom försvarsutskottet hade inplanerat en information om just datorköpen fem dagar efter det nu fattade regeringsbeslutet. Herr talman!

För det andra: Beredskapssynpunkterna har av beslutsunderlaget att 17 döma vägt lätt i statskontorets behandling av ärendet. Eftersom man nu har valt en maskin som endast finns i ett mindre antal exemplar i vårt land och i sitt senaste utförande bara finns i ett exemplar i USA, så undrar jag när försvarsministern tror att vi med hänsyn till krigets krav, beredskapsplanering m.m. kan ha fått en tillräcklig beredskap inom dataområdet. För det tredje och sista: Med hänsyn till de enorma svårigheter som personalen haft att brottas med, och då även valet av maskin kommer att innebära en lång övergångsperiod till denna, frågar jag nu om försvarsministern avser att på något sätt vidta åtgärder för att personalen skall kunna genomföra sina nya åligganden.
Herr talman! Först och främst vill jag säga att herr Danells tanke att tillsätta en parlamentarisk kommission med uppgift att utvärdera ett material som är under behandling i ämbetsverken är ganska förbryllande. Om vi tillämpade den metoden på flertalet områden inom statsförvaltningen skulle vi hamna i en mycket underlig situation. Jag kan heller inte se att det är något fel på den nuvarande ordningen. Om herr Danell tar fram årets budgetproposition och läser vad som där sagts om datamaskinköpen, så skall han finna att där döljes inte på något sätt att detta är en svår fråga. Att vi har haft svårigheter med det datasystem som vi valde 1973 redovisas också för riksdagen. Utskottet har möjligheter att fordra in handlingarna i ärendet, och jag undrar om inte utskottet också under hösten har utnyttjat möjligheten att träffa representanter för de olika ämbetsverken. Jag tycker som sagt att denna herr Danells tanke är mycket märklig. Vad sedan herr Danells frågor angår är det svårt för mig att ge utförliga svar på dem på den korta tid som här står mig till buds. Men vad den första frågan angår kan jag ändå säga att vi ofta ställs i den situationen att vi får värdera två olika bedömningar som ämbetsverken har gjort och att vi ju ändå måste träffa ett avgörande. Det är inte någon unik situation.
Herr talman! Vad beträffar den parlamentariska kontrollen vill jag säga att jag aldrig krävt någön kommission. Jag frågade försvarsministern om man i det mycket förvirrade läge som rådde för ett par veckor sedan inte kunde tänka sig att erbjuda en parlamentarisk kontroll i exempelvis försvarsutskottet — ett sammanträffande i ärendet var också inplanerat före regeringsbeslutet — för att försöka få bredaste möjliga underlag för ett vettigt ställningstagande. Det är enorma belopp som på grund av tidigare misstag har förlorats på detta område under senare år. Jag vill ge försvarsministern möjlighet att också svara på mina övriga frågor. Vad tänker man göra för att ge personalen en chans att genomföra det mycket tunga arbete som ligger framför den? Jag frågar mig också: Vad avser man att göra för att få till stånd en tillräcklig beredskapsplanering? När kan den komma? Jag frågar detta med hänsyn till de problem som i dag finns. Vi har i Sverige endast ett mycket litet antal maskiner av den typ som man nu valt vilka skulle kunna användas som utbytesmaskiner i ett krigsläge. En rad olika omständigheter visar att regeringen haft ett svagt beslutsunderlag. Därför tycker jag att man borde kunna få svar på de rader av frågor som anmäler sig. Vi fick det dess värre inte i försvarsutskottet häromdagen, och därför hade jag hoppats att få det i dag.
Herr talman! Herr Danell säger nu att han med formuleringen av sin fråga inte menat annat än att regeringen skulle ge utskottet information innan avgörandet träffades. Men även det menar jag skulle innebära att man inför en ny princip på ett speciellt område. Beträffande personalens möjligheter att anpassa sig till det nya systemet hyser jag inte några betänkligheter. Jag har en bestämd känsla av att det är möjligt för personalen att växla över från ett system till ett annat. Det finns mycket som är gemensamt, och såvitt jag förstår är detta inte en avgörande svårighet. Man har också att se till framtiden. En av de bedömningar som regeringen haft att göra har varit: Hur skall vi försäkra oss om ett system som hör framtiden till? Vi har kommit till den uppfattningen att det val vi nu har gjort representerar den bästa lösningen. Svårigheterna att skola om personalen bedöms alltså inte som så stora att det skulle vara omöjligt att klara det.
Herr talman! Än en gång: Mitt önskemål om en parlamentarisk kontroll i någon form framställdes med utgångspunkt i att det rådde en extraordinär situation; i bakgrunden fanns många dyra tidigare misstag, och det fanns risk för att några av dessa misstag skulle upprepas med hänsyn till det beslutsunderlag som fanns inför regeringens beslut i torsdags. Statsrådet var i våras optimistisk och trodde att de båda inköpta datorerna, som kom från Datasaab, skulle kunna fungera något så när — och optimistisk skall man vara. Nu gick det ju dess värre mycket illa. Det fanns redan tidigare skadeståndskrav som också delvis hade tillgodosetts. Men nu har det gått ännu värre än vad man då befarade. Det heter i beslutsunderlaget från statskontoret att en slutlig reglering skall ske av problemen med D 23-orna. Vad är det för slutlig reglering? Skall man kräva ytterligare miljoner utöver de skadeståndskrav som framfördes vid årsskiftet och som sedan också fanns med i den kalkyl som regeringen fått på sitt bord inför det beslut som fattades i torsdags?
Herr talman! Jag är inte överraskad över herr Danells inlägg. Det fram gick av vår förra debatt att herr Danell är en klar motståndare till Datasaab och ingalunda sparar på kritiken mot Datasaab. Och det är inget ovanligt att människor engagerar sig för ett visst företag eller mot ett visst företag. Jag redovisade då — och det vill jag gärna upprepa — att när regeringen på sin tid valde ett svensktillverkat system så var det en sammanvägning av synpunkter som gjordes. Man såg detta som något positivt för utvecklingen inom landet. Efteråt kan det sägas att vi inte har lyckats. Saab har fått söka kontakter ute i världen för att kunna erbjuda tillfredsställande utrustning på detta område. En sådan lösning är vi beredda att acceptera. Just genom att vi håller oss till delvis samma företag finns det också förutsättningar att lösa problemen och åstadkomma förbättringar på det gamla maskinbeståndet, och det är positivt från vår synpunkt. Ett annat företag kunde knappast ha gjort en insats här. Sedan kan jag självfallet inte här i detalj redogöra för hur många tusental kronor det ena och det andra kan kosta. Vi får överlåta något åt våra ämbetsverk och tjänstemän att sköta. Det är omöjligt att på detta stadium ge en sådan redovisning som herr Danell begär. På beredskapssidan blir det ingen skillnad om vi väljer det ena eller det andra alternativet.
Herr talman! Jag är varken för eller emot det ena eller det andra företaget. Vad som intresserar mig är de olika punkter som jag har tagit upp: ekonomi, beredskapssynpunkter, hänsyn till personalen. Eftersom olika remissinstanser har satt rader av frågetecken inför detta köp tycker jag att man skulle ha tagit större hänsyn till det. Beträffande personalen har statsrådet inte givit mig något som helst svar. Vilka möjligheter har personalen att få lättnader för att genomföra detta mycket tunga arbete, det fjärde systemet inom försvaret på tio år? Jag har mött anställda som haft 200 övertidstimmar bara i sommar med allt det krångel som har varit med Datasaab:s tidigare maskiner. Jag vet också att en rad löntagarorganisationer har uppvaktat myndigheter och verk. Dess värre framgår detta inte av beslutsunderlaget i regeringen, vilket jag beklagar. Självklart önskar man denna affär lycka till och hoppas att denna gång ett företag har valts som klarar av att göra dessa maskiner till skillnad mot vad som hände förra gången beslut fattades i denna fråga. Man vet ganska litet också om den maskintyp som nu har valts, men kunskapen hos leverantören finns som sagt, och det kommer nog att gå bra. Men det hade varit värdefullt för alla inblandade parter om alla fakta hade lagts på bordet. Då hade många kunnat besparas de farhågor de hyser med anledning av regeringens beslut i torsdags.
Herr talman! Det köp som nu är gjort har ingalunda bara nackdelar, som herr Danell tycks mena. Även i den utvärdering som materielverket Nr 30 har gjort finns positiva synpunkter när det gäller det val som har träffats. Man menar att nu skall man kunna gå in i en lugnare period av ut vecklingen, och projekt som har fått gå på sparlåga skall nu kunna drivas = med full kraft. Om parlamentarisk Även om jag känner all respekt för att man skall ta hänsyn till per — kontroll av sonalens inställning har jag väldigt svårt att tänka mig att den skulle = statsverkets vara sådan att vi var helt förhindrade att välja någon annan maskintyp. = datorköp Jag tror inte att förhållandet är sådant. Det skulle vara väldigt olyckligt om det var så inom svensk dataindustri och bland dem som använder dessa maskiner att personalen är så hårt uppbunden att man inte kan frångå ett visst system och gå över till ett annat. Här underskattar onek
Herr talman! Jag säger inte att personalens synpunkter skulle avgöra vilken maskin man skulle välja. Vad jag säger är att i dagens läge, när man skall gå över till det fjärde systemet på tio år och när det finns personal med hundratals övertidstimmar under första halvåret, krävs det åtgärder för att hjälpa personalen och understödja dess arbete inför den forcering — det blir ingalunda ett lugnare arbetstempo — som nu krävs för att få de nya maskinerna i verksamhet. I vissa fall skall personal t.o.m. flyttas från Stockholm till Karlstad och där möta en helt ny maskintyp. Allt detta gör att det krävs speciella insatser. Det är alltså inte fråga om att personalen förordar den ena eller den andra maskinen, utan i det läge vi nu har gäller det att göra någonting för att underlätta personalens arbete. Det är därför jag nu tre gånger frågat om statsrådet har för avsikt att på något sätt försöka mildra det otroligt tunga arbete som personalen haft de senaste fem åren och som man räknar med att den skall ha också under de två kommande åren.
Herr talman! Det här skall bli mitt sista inlägg; jag vet att herr Danell har sin uppfattning och att han kommer att driva den. Jag kan hänvisa till att ansvariga myndigheter, såsom statskontoret, försvarets rationaliseringsinstitut och överbefälhavaren, har anslutit sig till den här lösningen, men den tilltalar inte herr Danell. Låt oss inte fastna alltför mycket i detta med personalen och flyttningen till Karlstad. Jag besökte nyligen Karlstad. Dagarna dessförinnan hade man haft besök av den personal som skall flytta till Karlstad. Man sade att det var de mest positiva människor man någon gång mött. De var direkt optimistiska och det fanns inte några invändningar mot den här flyttningen. Herr Danell och jag har helt olika bedömningar. Jag tror att personalens förutsättningar att klara det nya systemet bör vara ganska stora.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat om jag vill lämna en redogörelse för den behandling som frågan om sjukhusinfektioner fått hos sjukvårdshuvudmännen, inom socialstyrelsen och övriga ansvariga instanser samt vilka åtgärder som har vidtagits och planerats. Socialstyrelsen har under senare år i ett flertal cirkulär till landstingens sjukvårdsstyrelser och läkare fäst uppmärksamheten på åtgärder av olika slag mot spridning av smitta på sjukhus. En del cirkulär har haft en generell innebörd, medan andra har tagit upp åtgärder mot någon speciell smitta, t.ex. gulsot. Vidare har socialstyrelsen under år 1973 efter en omfattande utredning publicerat en vägledande information om förebyggande av smittspridning inom hälsooch sjukvården. Dessutom har socialstyrelsen i oktober i år skickat ut en enkät angående sjukhusinfektioner m.m. till samtliga lasarett för somatisk akutsjukvård och till vissa sjukhus för vård av långvarigt kroppssjuka. Syftet med enkäten är bl.a. att få en uppfattning om hur frekvenserna av sådana infektioner skall kunna analyseras bättre och få en aktuell överblick över organisation och utbildning inom hygienområdet samt att tillgodogöra sig de erfarenheter som finns inom hygienområdet ute i landet. Den information som socialstyrelsen får genom enkätsvaren skall ligga till grund för styrelsens fortsatta arbete med att bekämpa sjukhusinfektionerna. Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har i flera olika sammanhang behandlat frågan om sjukhusinfektioner. Sålunda har Spri utgivit råd om bl.a. utformningen av operationsavdelningar och ventilationsanläggningar samt om golvmaterial, städning på sjukhus, rengöring av instrument, avfallshantering och märkning av sterilt, rent, smutsigt och smittat gods. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår i samarbete med Spri en studie som syftar till att ytterligare förbättra de hygieniska förhållandena i operationssalar. Inom Spri planeras vidare en undersökning för att närmare klarlägga effekterna av olika metoder för rengöring m.m. Även sjukvårdshuvudmännen bedriver en betydande verksamhet i syfte att förebygga sjukhusinfektioner. För att samordna det infektionsförebyggande arbetet har vid flera sjukhus inrättats särskilda hygienkommittéer med representanter för bl.a. olika personalgrupper. Vid vissa sjukhus har dessutom utsetts en särskild läkare med uppgift att i egenskap av sjukhushygieniker ha fortlöpande tillsyn över hygienen inom sjukhuset. Det är självfallet angeläget att allt görs för att så långt som möjligt förebygga sjukhusinfektioner. Av vad jag här har anfört framgår att riskerna för sjukhusinfektioner alltid måste beaktas både vid planeringen av vårdinrättningar av olika slag och i det dagliga arbetet inom hälsooch sjukvården.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är bra att denna fråga har uppmärksammats och att socialstyrelsen försöker få fram uppgifter om omfattningen och att sjukvårdshuvudmännen är medvetna om de risker som finns. Av och till blossar debatten om den s.k. sjukhussjukan upp i pressen. De fall som beskrivs berör oss väldigt illa, därför att vi måste ifrågasätta om allt som kan göras har gjorts för att förhindra att patienter och sjukhusanställda smittas av stafylokocker av denna typ. Stafylokockinfektioner kan börja ganska enkelt med en böld, som man inte vet orsaken till, eller ett infekterat operationssår. Sedan sprider sig infektionen i kroppen och leder ofta till att människor invalidiseras i varierande grad. Ett bagatellartat operativt ingrepp kan leda till livslång invaliditet. En nyfödd som fått stafylokocker vid förlossningen — inte från mamman utan från instrument eller personal — kan smitta ner en hel familj. Det är detta som gör oss oroliga. Antibiotika biter inte längre på stafylokocker. Den ökade användningen av olika antibiotiska preparat har lett till att resistenta stammar kan frodas på operationsavdelningar och förlossningsavdelningar. Vi vet att med grundlig hygien på avdelningarna och utbildning av anställd personal kan den fruktade sjukdomen till stor del förebyggas. Men ekonomiska hänsyn i landstingen har lett till att av besparingsskäl städning lämnas ut till städbolag, som inte alltid har de rätta kunskaperna, i stället för att egen städpersonal utbildas. Samma gäller vårdpersonalen, vars löne-och arbetsförhållanden är sådana att omsättningen på personal är helt oacceptabel. Det innebär att av den verksamma personalen saknar en stor del erforderlig utbildning. Om inte personalsituationen — och däri ingår utbildningen — förbättras finns det inte stora förutsättningar för att komma till rätta med sjukhussjukan. Måste man då inte se till att i varje fall de som smittas under sitt arbete hålls skadeslösa? Enligt uppgift kommer en förordning med ett komplement om att stafylokocker skall inordnas under yrkessjukdomar från den 1 juli 1977. Jag vill då fråga om statsrådet tycker att det är tillfredsställande från personalens synpunkt att det dröjer ytterligare ett och ett halvt år innan förordningen träder i kraft.
Herr talman! Jag vill särskilt understryka vikten av socialstyrelsens vägledande information om förebyggandet av smittspridning inom hälsooch sjukvården. Jag kan nämna att det inom Spri pågår ett arbete med att omsätta denna vägledande information till anvisningar om lämpliga byggnadsåtgärder för att minska riskerna för sjukhusinfektiön. Den enkät om sjukhusinfektioner m.m. som socialstyrelsen nu har sänt ut borde också bli av mycket stor betydelse för det fortsatta arbetet med att bekämpa infektionerna. När det gäller patienter som har drabbats av sjukhusinfektioner vill jag erinra om att sådana skador numera täcks av den allmänna patientförsäkringen, som införts fr.o.m. den I januari 1975. I detta sammanhang vill jag också erinra om att yrkesskadeförsäkringskommittén i ett nyligen avlämnat betänkande föreslagit att personal inom hälsooch sjukvården som drabbas av sjukhussjukan skall kunna få ersättning från yrkesskadeförsäkringen. Efter remissbehandling av förslaget avses proposition i denna fråga föreläggas riksdagen under våren. Slutligen, herr talman, vill jag bara understryka att olika fackliga organisationer självfallet ägnar denna viktiga fråga stor uppmärksamhet. Sålunda har Kommunalarbetareförbundet hållit en konferens där man diskuterat sjukhusinfektioner från olika synpunkter. Det är givetvis viktigt att de fackliga organisationerna följer denna fråga på olika sätt inte minst i det dagliga arbetet och i arbetet inom skyddskommittéerna. På detta område är den fackliga rörelsen i hög grad aktiv.
Herr talman! Jag är helt medveten om Kommunalarbetareförbundets insatser eftersom jag själv tillhör förbundet och har god kontakt med just de här frågorna. Professor Lars Olof Kallings vid statens bakteriologiska laboratorium har sagt att sjukhussjukan är ett symtom på en tröttkörd sjukvård, en varningssignal att resurserna är överansträngda. Det går inte att genom rationalisering överbelasta sjukvården. Då följer i stället problem som sjukhusinfektioner. Jag har redan förut nämnt att arbetsförhållandena för de sjukhusanställda, som ingen torde vara ovetande om i dag, spelar en negativ roll i denna fråga. I dag förekommer det alltför ofta att anställda med egna infektioner fortsätter att arbeta dels beroende på att deras arbetsinsats annars läggs över på de kvarvarande på avdelningen, dels beroende på det inkomstbortfall som drabbar den anställde vid sjukfrånvaron. Just detta gör att man så fort som möjligt måste lösa dessa frågor så att de som arbetar på sjukhus kan sköta sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och inte tvingas att ställa upp på villkor som är helt otillfredsställande.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig vilka åtgärder som jag har vidtagit med anledning av att riksdagen i december 1974 Under de senaste åren har i flera sammanhang framförts önskemål om olika ändringar i miljöskyddslagen. Det gäller bl.a. formerna för tillåtlighetsprövningen och förprövningsskyldighetens omfattning. Jag avser att inom den närmaste tiden ta initiativ till en översyn av miljöskyddslagstiftningen. Frågan om den närmare omfattningen och utformningen av förprövningsskyldigheten för vägar och flygplatser skall tas upp i det sammanhanget.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men jag är inte nöjd med det. Det är nu ett år sedan riksdagen begärde en ändring i miljöskyddslagstiftningen just vad angår tillståndsplikt för byggande av vägar och flygplatser. En sådan ändring borde därför kunnat ske nu. Den är vad jag förstår tekniskt sett ganska enkel. Den översyn av hela miljöskyddslagstiftningen som statsrådet nu aviserar kan det inte riktas någon kritik mot. Jag tror att den är angelägen. Men den kommer att ta tid. Riksdagen har ändå uttalat att det är angeläget med en prövning enligt miljöskyddslagen när man bygger vägar och flygplatser, och det fanns klara motiveringar för det i motionen och utskottsbetänkandet. Det gäller här så stora investeringar att om något blir fel kan det inte rättas till. Vägar byggs det kontinuerligt här i landet, flygplatser däremot inte så ofta.

Herr talman! Jag har funnit det värdefullt med en samordnad bedömning av de förändringar som bör ske i miljöskyddslagen. Jag har faktiskt en hel katalog på sådana förändringar. När vi skriver direktiven för den här översynen kommer vi självfallet att beakta det beslut som riksdagen har tagit.
Herr talman! Jag förstår de synpunkterna, men det är ändå stor skillnad på när riksdagen fattar beslut om något önskvärt och när önskemål framförs mera allmänt på ett eller annat sätt. Jag har fattat att ändringen är tekniskt sett ganska enkel, men om det inte är så utan jag har fel vill jag att statsrådet säger ifrån om det. När det finns ett riksdagsbeslut om en ändring som jag uppfattar som lätt att genomföra och som jag tror inte på något sätt skulle störa den samordning som också är nödvändig så borde den genomföras nu. Det finner jag angeläget mot bakgrund av den diskussion som fördes för ett år sedan här i kammaren.
Herr talman! Det är väl på den punkten som vi möjligen har olika bedömningar. Jag menar att den här ändringen bör genomföras i samband med alla de övriga förändringarna för att man skall få en riktig lagstiftning till stånd. Sedan har vi redan med den gällande lagstiftningen möjligheter att beakta de här miljöfrågorna. Jag är som sagt på det klara med att en förbättring är önskvärd, men den bör ske i samband med övriga ändringar. som kommer att göras.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man har möjlighet att beakta de här synpunkterna, men inte på så sätt att man kan göra den miljöskyddsprövning som riksdagen har begärt. När nu statsrådet ytterligare skjuter på det — ett år har faktiskt gått sedan riksdagen gjorde sin begäran — är jag rädd för att det hinner byggas vägar och flygplatser som, enligt min uppfattning, rätteligen borde ha prövats enligt den av riksdagen begärda lagstiftningen. Om det inte går att ändra statsrådets inställning utan statsrådet vill ha den samlade översynen — ur vilken jag tycker att man skulle kunna bryta ut flygplatser och vägar — vill jag ändå säga att det är mycket angeläget att översynen inte dröjer. Statsrådet får förstå att man är orolig när man hör talas om översyn och samordning, kanske en utredning, och anar att det kan ta flera år.
Herr talman! Om jag bara skall ge ett uttryck för den positiva inställning jag har till de här frågorna kan jag nämna att vi när vi i fjol ändrade naturvårdslagen beträffande strandskyddet tog in också exempelvis vägarna. Jag tror inte att det kommer att föreligga olika meningar om vad som bör ske.

Herr talman!

Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag ber att få erinra om interpellationsdebatten den 23 oktober i år, då jag med herr Fågelsbo diskuterade samma ämne. Som jag sade då, har jag svårt att se att några särskilda lagstiftningsåtgärder behövs. Åverkan, skadegörelse, misshandel etc. är ju enligt gällande lag straffbara handlingar och leder också till skadeståndsskyldighet. Detsamma gäller olika former av medverkan till sådana brott. Min bedömning har inte ändrats sedan den 23 oktober. Jag vill också erinra om att jag i debatten den 23 oktober inskärpte att vi inte skall tillåta raggarungdomarna att störa ordningen på det sätt som skett. Det är polisens uppgift att upprätthålla ordningen. Polisen har tillräckliga resurser för att kunna genomföra sina uppgifter. En händelse som väckt stort uppseende är den när ett antal ungdomar lördagen den 15 november störde ordningen i Eskilstuna. Trots att polisen försökte leda raggarkaravanen bort från staden, tog sig dessa ungdomar in i Eskilstuna och störde ordningen. Utredningen av de brott som begicks i Eskilstuna har inletts, enligt vad jag har inhämtat. Ett femtiotal ungdomar har varit i förhör. En del av de förhörda har medgett vissa brott. Flera av ungdomarnas föräldrar har visat stor tacksamhet över att polisen uppmärksammat dem på att deras barn varit med. Jag har också inhämtat att länspolischeferna i Södermanlands, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Stockholms län samt ordningspolisöverintendenten i Stockholm haft överläggningar i syfte att samordna polisens insatser för att komma till rätta med de ordningsproblem som raggarna förorsakar. Eftersom dessa problem förekommer även på andra håll i landet kommer = rikspolisstyrelsen att överlägga med samtliga länspolischefer och polismästare om bl.a. dessa frågor vid det polismästarmöte som styrelsen har kallat till den 10-11 december. Jag vill slutligen upplysa att socialborgarrådet Segerström i Stockholm har sammanträffat med vissa raggare för att utröna vilka åtgärder som kan vidtas för att de skall kunna sysselsätta sig på ett meningsfullt sätt på sin fritid. Även representanter för polisen har haft upprepade kontakter med olika grupper av raggare. Det är sådana konstruktiva åtgärder som på sikt ger utdelning.

Herr talman! Den fråga jag ställt riktades, som justitieministern också framhållit, till statsministern men har av denne överlämnats till statsrådet Geijer för besvarande. Jag tackar för det lämnade svaret.

Jag ifrågasatte om det inte med nuvarande lagstiftning skulle vara möjligt att återkalla körkortet för bilföraren vid ett sådant tillfälle eftersom han, som jag ser det, är medhjälpare vid en brottslig handling. På denna fråga fick jag inte något entydigt svar; justitieministern sade att körkortsfrågor egentligen inte ligger inom hans ansvarsområde. Och när de inte gjorde det den 23 oktober gör de väl det inte i dag heller. Jag har därför ställt min fråga till statsministern. Anledningen till frågan är den i svaret nämnda raggarkaravanen som lördagen den 15 november invaderade Eskilstuna men också de raggaruppträden som har förekommit på en hel del andra orter. Bl. a. har ett sådant uppträde inträffat i Sala, där två damer fick söka lasarettsvård för sina blessyrer efter de bilburna ungdomarnas framfart. Jag har alltså ställt frågan om körkortet kan dras in i sådana fall. Jag anser att den som medverkat som bilförare vid sådana händelser skall få körkortet indraget. Föraren är nog i regel nykter, eftersom han är rädd om sitt körkort. Förra gången framhöll statsrådet Geijer att man inte generellt kan säga att körkortet skall dras in därför att innehavaren medverkat som förare i raggargäng. Jag har dock här pekat på ett speciellt fall, där det blja. finns ett uttalande från en polisinspektör Svärd i Eskilstuna om att det inte bara var fråga om dråpförsök utan 1.0. m. gällde mordförsök. Jag ställer därför följande fråga till statsrådet Geijer: Delar statsrådet uppfattningen att den som medverkar som bilförare vid sådana händelser som jag här relaterat bör få sin rätt till körkortsinnehav omprövad av vederbörande länsrätt?
Herr talman! Herr Fågelsbo erinrar om att han förra gången inte tyckte att han fick något entydigt svar. Men det beror ju på, som vi då talade om, att medverkan av detta slag måste bedömas från fall till fall. Jag kan alltså inte svara generellt. Men visst finns det möjligheter att här tillämpa de regler som gäller för medverkan. Nu ställer herr Fågelsbo en konkret fråga i ett reellt fall. I och för sig, herr Fågelsbo, kan varken en domstol eller en länsrätt bindas av det som ett statsråd eller en riksdagsman säger eftersom länsrätter och domstolar självständigt skall tolka bestämmelserna. Om herr Fågelsbo tror att ett uttalande från min sida skulle ha något juridiskt värde i frågor som skall bedömas av domstolar så misstar han sig alltså. Men visst vill jag gärna säga att det har förekommit fall där jag rent personligen tycker att det vore rimligt att länsrätten drar in ett körkort.

Nr 30 Herr talman! Jag känner mig mera nöjd med det svar som jag i dag har fått av statsrådet Geijer än med det svar jag fick förra gången. I körkortskungörelsens 51 § 6 mom. står att körkort skall indragas "om LL körkortshavaren genom brottslig gärning visat påtaglig brist på hänsyn Om planerna på ett till andra eller på grund av personliga förhållanden i övrigt ej kan anses = nytt polishus i lämplig som förare av körkortspliktigt fordon”. Sollentuna I mitten på förra veckan läste jag i tidningarna och hörde också talas om det i radio — onsdag eller torsdag — att man i rikspolisstyrelsen hade diskuterat frågan om körkortsindragning som en preventiv åtgärd. En person som hade gjort detta uttalande namngavs också. Men en eller ett par dagar senare meddelades att detta var fel. Det är litet förvånande med dessa uppgifter som går isär. Har statsrådet möjlighet att ge besked om detta har diskuterats i samband med den kallelse till vissa länspolischefer som nämns i det svar som jag fått?
Herr talman! Det är riktigt att vissa enskilda polismän har krävt utvidgade legala möjligheter för polisen. Några polismyndigheter har emellertid inte instämt i det, inte heller såvitt jag vet rikspolisstyrelsen. Vid de kontakter som jag haft med ansvariga polisledningar har jag inte fått intrycket att de anser sig sakna befogenheter.
Polisen i Sollentuna har länge varit i behov av nya lokaler. Sollentuna polishus står också högst på rikspolisstyrelsens och byggnadsstyrelsens lista över byggnader, som ännu inte har beviljats medel. Projekteringsuppdrag har emellertid lämnats för Ljungby och Enköpings polishus, som står längre ned på myndigheternas prioriteringslista. I en rapport den 30 oktober riktar yrkesinspektionen en rad anmärkningar mot lokalerna i Sollentuna och uppmanar polisen att skaffa nya och ändamålsenliga lokaler.
Jag vill alltså hänvisa till att polisen i dag har lagliga befogenheter att ingripa och att vi i varje fall f.n. inte kan se att det är behövligt med några lagändringar.
Herr talman! Herr Romanus har frågat mig dels om regeringen är beredd att snarast lämna projekteringsuppdrag för nytt polishus i Sollentuna, dels när polisens anställda i Sollentuna kan räkna med att få arbeta i godtagbara lokaler i ett nytt polishus. Regeringen har i dag gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera nytt polishus i Sollentuna.
Yrkesinspektionen begär besked om planerade åtgärder senast den 30 november. Mot bakgrund härav ber jag att få ställa följande frågor till justitieminister: 1. Är regeringen beredd att snarast lämna projekteringsuppdrag för nytt polishus i Sollentuna? 2. När kan polisens anställda i Sollentuna räkna med att få arbeta i godtagbara lokaler i ett nytt polishus?
Om byggnadsarbetena kan sättas i gång enligt föreliggande planer, dvs. den 1 oktober 1976, kan lokalerna vara färdiga i juni 1978.

Herr talman! I våras diskuterade vi här i riksdagen Sollentunas polishus. Jag hade tillsammans med några andra ledamöter i en motion begärt att Solna kommun skulle få projekteringsuppdrag så att man kunde ha en handlingsberedskap och sätta i gång och bygga i höst, om det bleve 29 erforderligt av sysselsättningsskäl. Jag påpekade att förhållandena i Sollentuna polishus inte kan accepteras. Nu har yrkesinspektionen avlämnat en rapport om polisens lokaler i Norrviken, som är ett av de två arbetsställen som polisen har i Sollentuna. I rapporten sägs blya. följande: Telefonväxelns rum är alldeles för litet och saknar fläktventilation. Mottagningen för allmänheten är för liten och är olämpligt placerad alldeles invid entrédörren, som även används som intag för häktade personer, som skall placeras i cell. Rum för avvisitering är olämpligt placerat intill allmänhetens utrymme. Stor risk för skador föreligger på grund av rummets inventarier. Glasvägg mellan trappa.och allmänhetens utrymme skall vara av splitterfritt glas. Vilket den alltså inte är. Hela cellavdelningen är dåligt ventilerad. Stark lukt av föroreningar kändes trots att cellerna vid inspektionen var rengjorda och tomma. Celldörrarna saknar spärr mot uppslagning inifrån cellen, varför stor risk föreligger för skador på personalen. Cellavdelningen saknar skyddslarm. Omklädningsrummen saknar tvättmöjligheter och ventilationen är närmast obefintlig. Ett omklädningsrum användes även som vapenvårdsrum. Förhörsrummet är olämpligt placerat en trappa upp. Person som skall förhöras måste föras upp genom en trång svängd trappa. Den kvinnliga personalen saknar kapprum och toalett med förrum. Läkarens rum skall förses med tvättställ. Nivåskillnad i gången mellan nya och gamla byggnaden skall varningsmarkeras. Rapporten fortsatte med ytterligare några punkter. Slutsatsen är att man uppmanar polisen att skaffa nya och ändamålsenliga lokaler och begär besked före den 30 november 1975. Herr talman! Jag beklagar att projekteringen inte har satts i gång tidigare. Det måste vara pinsamt för en statlig myndighet att få en sådan rapport från yrkesinspektionen, och det borde inte heller ha behövts. Hur skall staten kunna ställa krav på de enskilda arbetsgivarna, när staten själv erbjuder sin personal sådana arbetsförhållanden? Jag ber att få tacka för svaret som jag har fått av justitieministern. Det är bra att ett sådant projekteringsuppdrag nu har lämnats. Men jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga, mot bakgrund av den rapport som jag här har läst upp: Finns det inte någon möjlighet att få lokalerna färdiga snabbare än till juni 1978? Jag skulle vara tacksam, ifall sådana möjligheter kunde prövas.
Herr talman! Det var inga nyheter som herr Romanus kom med här - vi har länge känt till att lokalerna varit dåliga. Nu är det ofta emellertid så att man måste samordna sådan byggnadsverksamhet, och i det här fallet har det varit nödvändigt att samordna — Om åtgärder mot den med vissa problem på domstolssidan. Det är förklaringen till att — luftföroreningar det inte har fattats något beslut i ärendet förrän i dag. från bilar På den fråga som herr Romanus ställde sist här är svaret nej. Det går inte att göra byggnadsarbetet fortare.
Herr talman! Det lönar sig väl inte att rota för mycket i historieskrivningen här. Jag har nog den uppfattningen, att det borde ha kunnat gå att lösa dessa samordningsproblem snabbare, varför arbetena skulle ha kunnat sättas i gång tidigare. Då hade det inte varit nödvändigt att 1.0. m. — så som man har gjort nu — gå förbi Sollentuna och släppa fram projekt som legat efter Sollentuna på myndigheternas lista över angelägna nybyggnader. — Men det är som det är med den saken. Nu har i alla fall projekteringsuppdrag lämnats i dag, och om och i den mån yrkesinspektionens rapport eller de frågor som jag har ställt här har kunnat bidra till det är jag naturligtvis glad. Jag skulle ytterligare vilja säga att det enligt min uppfattning, som jag fått vid mina kontakter med myndigheterna, finns möjlighet att, om man verkligen vill, snabbare få fram nya lokaler genom att man överväger olika former att gå till väga, kanske genom att först projektera en del av byggnaden och starta byggnadsarbetet där. Jag skulle därför vilja vädja till justitieministern att pröva frågan en gång till mot bakgrund av den så ovanligt skarpa rapport som yrkesinspektionen här har lämnat. Justitieministern måste väl ändå erkänna att det är sällan man får en så entydig rapport från yrkesinspektionen om statlig arbetsplats — lyckligtvis, vill jag tillägga.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat jordbruksministern, om han anser att kontrollen av bilavgasbestämmelsernas efterlevnad måste förstärkas och om regeringen har övervägt att skärpa lagstiftningen på området. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. På uppdrag av regeringen träffade statens trafiksäkerhetsverk i november 1974 en överenskommelse med AB Svensk Bilprovning, enligt 31 vilken Svensk Bilprovning skulle undersöka avgasutsläppen från ett representativt urval begagnade bilar och serietillverkade nya bilar. Undersökningarna, som skulle omfatta ca 1 800 prov, är avsedda att pågå till utgången av år 1976. Undersökningarna har satts i gång med hänsyn till att en utökad kontrollverksamhet på bilavgasområdet utgör en naturlig konsekvens av de åtgärder som hittills har vidtagits i Sverige för att begränsa luftföroreningar genom bilavgaser. En utökad avgaskontroll utgör vidare en förutsättning för att de införda bestämmelserna, framför allt de skärpta bestämmelserna för 1976 års och senare års bilmodeller, skall få avsedd effekt. Undersökningsverksamheten skall ge underlag för bedömningar i fråga om utformningen av en utökad kontroll. Undersökningarna har hittills redovisats till ungefär en tredjedel. Resultaten bekräftar enligt min mening, liksom resultaten av vissa undersökningar som har utförts genom naturvårdsverkets försorg, behovet av en skärpt kontroll av avgasbestämmelsernas efterlevnad. Jag kan därför försäkra herr Magnusson — även om jag inte delar den av honom citerade uppfattningen att det skulle vara tveksamt om avgasbestämmelserna över huvud taget har gett någon effekt — att bilavgasfrågan och särskilt kontrollfrågan kommer att följas med största uppmärksamhet av regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, som jag uppfattar som mycket positivt. Vid två tillfällen har naturvårdsverket utfört undersökningar på det här området, och de har redovisats i tidningen Miljöaktuellt. Man har granskat 1974 och 1975 års modeller, och vid den första undersökningen visade det sig att 47,5 96 av bilarna släppte ut mer koloxid och kolväte än vad som är tillåtet. Vid den andra undersökningen granskades enbart bilar av 1975 års modell. 38 4 släppte nu ut koloxid och kolväte över de gränsvärden som finns angivna i bilavgaskungörelsen. Från naturvårdsverkets sida bedömer man resultaten som väldigt nedslående och anser att bestämmelserna efterlevs så dåligt att det är tvivelaktigt om de ger någon luftvårdseffekt alls. Det här innebär ju i stort att varannan bil inte klarar avgaskraven. Detta leder till, menar naturvårdsverket, att kontrollen av att bestämmelserna efterlevs måste skärpas betydligt för att effekten av lagstiftningen skall bli vad man väntat sig, inte minst med tanke på att det nu kommer strängare krav på 1976 års modeller. Och det är ju helt klart att om inte ens de nuvarande bestämmelserna följs, så blir läget ännu mera bekymmersamt när de strängare kraven träder i kraft. Samma tidning framhåller också att bilarna svarar för ungefär hälften av de luftföroreningar som släpps ut i Sverige. Det visar att det är inget litet problem det handlar om. Nog måste det vara en väldigt angelägen uppgift att försöka begränsa avgaserna så långt det är tekniskt möjligt; jag finner det tillfredsställande att kommunikationsministern här ger ut Nr 30 tryck för den tanken. Efter vad jag förstår är det ett stort problem att följa upp kontrollen. Naturvårdsverket har gett vissa exempel på vad man menar borde göras. Man anser bl.a.: Om indragningen 1. Bilfabrikanterna måste ta ett större ansvar för att bilarna klarar kra — av SJ:s sovvagnsförven även i praktiken och inte bara vid typbesiktningen. bindelse Nässjö 2. Avgaskontrollen vid de årliga kontrollbesiktningarna måste förbätt — Jönköping-Falköras så att de bilar som har för höga utsläpp upptäcks. ping-Stockholm 3. Verkstädernas service på det här området måste förbättras. Testresultat från bl.a. USA har visat att avgasreningssystemen kan ge dåliga resultat på grund av bristande service. Jag vill fråga, om det är sådana här åtgärder statsrådet har i tankarna när han talar om att regeringen nu skall följa upp kontrollen och göra den effektivare.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Magnusson i Kristinehamn om att det här är en allvarlig fråga, som man måste ägna all tänkbar uppmärksamhet; det framgick ju också av mitt svar. De resultat som hittills lagts fram inom ramen för den pågående undersökningsverksamheten avser s.k. efterkontroll av nya bilar av årsmodell 1975 och av sju olika fabrikat. Det har konstaterats att 38 26 av fordonen inte uppfyller de avgaskrav som gäller för nya fordon. Trafiksäkerhetsverket kommer nu att med berörda tillverkare och generalagenter ta upp frågan om de åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till undersökningarnas resultat. Jag har själv för avsikt att från trafiksäkerhetsverket begära en redogörelse för dessa kontakter som verket skall ha med tillverkarna och agenterna — och för de resultat som man därvid har uppnått — för att vi i regeringen hela tiden skall kunna följa frågan i samma takt som trafiksäkerhetsverket nu ämnar agera. Det får utgöra svaret på herr Magnussons tilläggsfråga — och om de åtgärder som han nu räknar upp skall innefattas i denna verksamhet. Självfallet skall man inte försumma någon åtgärd som kan tänkas göra nytta.

107, och anförde: Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om jag anser det 33 lämpligt att SJ har dragit in viss sovvagnsförbindelse Nässjö-Stockholm samt om jag ämnar vidta några åtgärder för att återupprätta förbindelsen. Genom bl.a. omlokaliseringen av tre statliga verk till Jönköping har SJ:s resandeunderlag i Jönköpingsområdet ökat. SJ har därför förbättrat dagtågförbindelserna mellan Jönköping och Stockholm dels via Nässjö, dels via Falköping. Samtidigt med dessa förbättringar har SJ dragit in viss sovvagnsförbindelse mellan Nässjö och Stockholm via Jönköping och Falköping. Indragningen har skett med beaktande av det resandeunderlag som omlokaliseringen medfört. Jag vill i sammanhanget påpeka att SJ enligt uppgift i god tid informerade bl.a. berörda kommuner om trafikomläggningen. Jag vill också framhålla att det faller inom SJ:s eget ansvarsområde att besluta om trafikomläggning av det här slaget.
Herr talman! Min fråga till herr kommunikationsministern — och jag ber att få tacka för svaret på den — är föranledd av ett, som människorna uppfattar det, typiskt exempel på hur den ena handen inte vet vad den andra gör inom den statliga sektorn. Bakgrunden är att samtidigt som tre statliga verk startar sin verksamhet i Jönköping, den 1 juli, drar SJ in — icke ”en viss sovvagnsförbindelse” som det står i svaret, utan den enda sovvagnsförbindelsen Jönköping Stockholm och åter. Ett fjärde statligt verk kommer dessutom till Jönköping 1977. Det är sålunda ett stort antal människor med behov av goda kommunikationer med huvudstaden som här drabbas. När inrikesutskottet besökte Jönköping för fjorton dagar sedan, besöktes också de statliga verken. Vi riksdagsmän från länet som var med då fick från de utlokaliserade verkens ledningar höra hur man ogillade att den här förbindelsen hade försvunnit. Man tyckte från deras sida att det var olyckligt, och man pekade på att utlokaliseringen har medfört att en hel del tid förspills till resande — tid som man förut kunde använda till arbete i arbetsrum eller sammanträdesrum. Genom denna indragning har, påpekade man, arbetsmöjligheterna ytterligare försämrats. Herr talman! Det talas ofta i sådana här sammanhang om att resandeunderlaget har försämrats. Detta är ofta en sanning med modifikation. Vad har hänt i detta fall? Det är möjligt att det har blivit en sänkning av resandeunderlaget, men det är i så fall delvis SJ:s eget fel. Tidigare gick denna förbindelse från Jönköping till Stockholm kl. 22.45. Det var en bra tid. Man kunde ha sammanträden på kvällen och ändå hinna med förbindelsen, och man kunde även ha sammanträden eller möten i orter som låg en bit ifrån Jönköping. Sedan tidigarelades den här förbindelsen med ungefär en timme, så att möjligheterna att utnyttja den minskade. Då minskas naturligtvis resandeunderlaget samtidigt. Herr talman! Jag tycker att detta är beklagligt, och jag tror att det är många i de aktuella bygderna som hoppas att vi skall återfå sovvagnsförbindelsen Nässjö-Jönköping-Stockholm och vice versa.
Nr 30 Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga utöver det svar som jag har lämnat till herr Björck i Nässjö. Möjligen skulle det vara att vi, inom ramen för den knappa tid som ett frågesvar ger oss, kanske lättare hade kunnat diskutera saken om herr Björck kommit med någon Om indragningen

Herr talman! Jag är medveten om att resandeunderlaget när det gäller — ping-Stockholm den här förbindelsen väl inte har varit så stort som man kanske kunnat önska. Men det har, herr talman, sina förklaringar, och jag har angett en av dem, nämligen att tiderna för förbindelsen har passat sämre och sämre. Orsaken till tidtabellförändringarna har jag inte fått klar för mig. Jag vill i sammanhanget påpeka att det är tacknämligt att dagtågförbindelserna mellan Stockholm och Nässjö-Jönköping har förbättrats. Det är vi tacksamma för, och förbindelserna utnyttjas också i hög grad. Men det löser inte alla de problem som finns. Nu blir resultatet att människorna utnyttjar flyget i långt större utsträckning än vad som hade varit nödvändigt.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö säger att han inte kan förstå detta med att man ändrat avgångstiden för tåget. Jag tror att herr Björck har rest med både tåg, flyg och andra kommunikationsmedel i så pass många år att han har hunnit lära sig, liksom vi andra har lärt oss, att vid tidtabellsändringar som SJ tvingas göra av en rad skäl, uppstår det situationer som innebär att man måste — av orsaker som inte direkt kan härledas till den aktuella orten eller det aktuella området — ändra avgångseller ankomsttider. Det är bara så att man inte kan räkna med att en fastlagd tid skall vara oförändrad för all framtid. Jag tror att vi måste ta med det också i en sådan här bedömning.
Herr talman! Jag har haft anledning att resa mycket under många år och har självfallet haft möjligheter att studera hur tidtabeller har förändrats. Tyvärr har jag då och då varit med om att tidtabellerna förändrats i sämre riktning, och då har som ett brev på posten också kommit nedläggningar. Det är den tendensen som jag tycker är litet sorglig i detta sammanhang. Människorna har i vissa sammanhang fått intrycket att man medvetet sökt slå ihjäl en viss förbindelse. Det är möjligt att det i en del fall inte alls har förhållit sig på det sättet, men det är alltså ett mycket olyckligt intryck som jag och många med mig dess värre har fått.
Herr talman! Herr Björck i Nässjö är väl litet splittrad. I sin förra replik uttalade han en mängd beröm över alla de förbättringar som har skett i fråga om dagförbindelserna. Nu har han snabbt konstaterat att de flesta förändringarna har blivit till det sämre. Jag skulle tro att sanningen ligger någonstans mitt emellan.

Herr talman! Herr Johansson i Hållsta har frågat mig om jag är beredd att medverka till att planerna på avbemanning av Simpnäs lotspassningsställe inte kommer till utförande. Som ett led i den fortgående anpassningen av sjöfartsverkets service till utvecklingen inom sjöfarten har verket föreslagit viss omorganisation av lotspassningsverksamheten beträffande norra infartsleden till Stockholm, den s.k. Furusundsleden. Förslaget innebär bl.a. att den lotspassning som f.n. sker vid Simpnäs överförs till Svartklubbens lotsplats. Flera berörda myndigheter och organisationer har yttrat sig över sjöfartsverkets förslag. Ärendet bereds f.n. inom kommunikationsdepartementet. Jag vill därför inte nu uttala mig i frågan.

Herr talman! Svaret säger ju inte någonting direkt, men jag vill ännu så länge vara optimist och tolka svaret på det sättet, att kommunikationsministern mycket noga kommer att tänka över frågan. Därför vill jag också tacka för svaret. Lotspassningsstället vid Simpnäs är bemannat med lots och sju båtsmän, och man har en utrustning med god teknisk standard. Så sent som 1973 investerades med AMS-medel 250 000 kr. för lotsningsoch sjöräddningsverksamhet samt enligt uppgift ytterligare ca 200 000 kr. för förbättringar i bostadsbyggnader. Från såväl försvarssom sjöräddningssynpunkt är detta bemannade passningsställe mycket angeläget. Det kan framhållas att Simpnäs på grund av sin strategiska placering i ytterskärgården i anslutning till militärt skyddsområde vid ett flertal tillfällen har kunnat lämna upplysningar till försvaret om okända utländska fartygs rörelser i området. Motsvarande informationer kommer inte att kunna lämnas från Svartklubbens passningsställe. Även vad gäller sjöräddning och allmän kustövervakning med hänsyn till bl.a. bofast kustoch skärgårdsbefolkning samt ett ökande antal fri tidsbåtar med allt längre brukssäsong är en avbemanning av Simpnäs Nr 30 oförsvarlig, Torsdagen den Sedan flera år avsätter länsstyrelsen och andra regionala organ, ex 27 november 1975 empelvis företagareföreningen, lantbruksnämnden, länsarbetsnämnden I m.fl., betydande personella resurser för arbetet med länets skärgård. Bak — Om åtgärder för att grunden är den kraftiga befolkningsminskningen i skärgården. Folkmäng = förhindra avbeden på de ca 115 bebodda öarna uppgår f. n. till ungefär 6 000, mot 12.000 — manning av invånare 1945. Utflyttningen har framför allt orsakats av ett minskat — Simpnäs lotspassantal arbetstillfällen. Lönsamheten i de traditionella skärgårdsnäringarna = ningsställe jordbruk, fiske och sjöfart har successivt försämrats. Utvecklingen har medfört att servicen för de kvarboende har försämrats i många avseenden. Skolor och butiker har lagts ned, och vissa reguljära kommunikationer har dragits in. I länsstyrelsens skärgårdsutredning, En levande skärgård, som lades fram 1974, har konstaterats att det finns många viktiga skäl som talar för att denna negativa befolkningsutveckling nu måste brytas och åtgärder sättas in som garanterar fortsatt bosättning i skärgården. I en skrivelse till regeringen i mars 1974 har länsstyrelsen redovisat dessa skäl och förslag till åtgärder. På statsministerns initiativ har därefter tillsatts en arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet med uppgift att utarbeta en proposition avseende landets skärgårdar. Förutsättningarna för att ha kvar en bofast befolkning i skärgården är givetvis direkt avhängiga av möjligheterna att erhålla meningsfulla och angelägna sysselsättningstillfällen. För att följa upp skärgårdsutredningens förslag i dessa frågor har länsstyrelsen bildat ett s.k. skärgårdsråd. I rådet finns representanter för länsstyrelsen, landstinget, kommuner och skärgårdens intresseoch kontaktorganisation SIKO. Arbetet i rådet innebär bl.a. att slå vakt om den sysselsättning som finns i dag men också att skapa förutsättningar för tillkomsten av nya arbetstillfällen. Förslaget om att avbemanna Simpnäs går därför i rakt motsatt riktning mot skärgårdsrådets intentioner. Herr talman!

Herr talman! Herr Johansson i Hållsta läste här ur bl.a. länsstyrelsens yttrande och andra handlingar som jag också kände igen och som vi har i departementet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har bett mig redogöra för hur den svenska vetehjälpen till Bangladesh organiserats och resultatet av hjälpen. Sveriges vetehjälp till Bangladesh uppgick till sammanlagt 50 000 ton under budgetåret 1974/75. Därav lämnades 40 000 ton som katastrofhjälp, medan återstoden lämnades inom ramen för det reguljära biståndet. Innevarande budgetår har inget svenskt vetebistånd hittills utlovats. I Bangladesh har staten hand om all livsmedelsimport, både den biståndsfinansierade och den som upphandlas på kommersiella villkor. Staten har också ensamrätt på distributionen inom landet av det importerade vetet. Eftersom det svenska vetet ingår i det allmänna distributionssystemet är det inte möjligt att följa dess väg till konsumenten. Enligt tillgänglig statistik för första halvåret 1975 från Bangladeshs regering och från internationella livsmedelsprogrammet såldes drygt hälften av det importerade vetet mot ransoneringskort till subventionerade priser till befolkningen i de fem största städerna och till behövande grupper på landsbygden. Vid sidan härav går ca 30 94 till kategorier för vilka staten har försörjningsansvar och som inte på annat sätt får ransoneringskort, bl.a. polis, militär och övriga statsanställda. Ransoneringskorten till dessa grupper har närmast karaktären av löneförmån in natura. Omkring 10 96 av det importerade vetet användes för utspisningsprogram i bristområden. Att det inom distributionssystemet förekommer svinn kan befaras. Vi är medvetna om att den utländska vetehjälpen på grund av utformningen av ransoneringssystemet endast i begränsad omfattning har nått fram till de mest behövande människorna på landsbygden. Detta har vid olika tillfällen påtalats av Sverige och andra länder som ger Bangladesh livsmedelshjälp. Som svar på frågan om resultatet av hjälpen vill jag framhålla att utan det omfattande internationella livsmedelsbiståndet till Bangladesh, varav de svenska veteleveranserna utgör en mindre del, hade Bangladesh under åren 1974 och 1975 troligen drabbats av en allvarlig hungerkatastrof.
Herr talman! Låt mig allra först tacka fru statsrådet Sigurdsen för den redogörelse jag erhållit för den svenska vetehjälpen till Bangladesh. Bakgrunden till min fråga är vissa pressuppgifter som den senaste tiden förekommit rörande vetehjälpen till Bangladesh. I dessa pressuppgifter görs det gällande att huvudparten av det svenska vetebiståndet inte nått fram till de svältande människorna. Det är självklart att sådana informationer skapar oro och beklämning, inte minst bland alla dem som i skrivelser och manifest krävt att riksdag och regering skulle gå in med ett katastrofbistånd till Bangladeshs svältande människor för att rädda dessa människor från svältdöden. Jag vill erinra om den debatt som fördes i riksdagen den 12 december i fjol. Med hänsyn till vårt svenska veteöverskott och den katastrofsituation som rådde i Bangladesh ansåg man att extra hjälpinsatser borde sättas in där. Det kan också finnas anledning att påminna om den kraftiga manifestation — i form av namnlistor med 250 000 underskrifter från bl.a. kyrkorna — som krävde ökade hjälpinsatser i form av veteleveranser till Bangladesh för att därmed rädda människoliv. Dessa opinionsyttringar bars fram av en vilja av att hjälpa de hungrande människorna i Bangladesh från svältdöden. Vi har genom statsrådets redogörelse fått klart besked om att hjälpen endast i begränsad omfattning nått fram till de mest behövande människorna på landsbygden. Det är beklämmande — säkert är det många människor som hade kunnat räddas undan svältdöden om de hade fått vetet. Låt oss ta lärdom av det skedda. Vi måste fortsättningsvis skärpa vår vaksamhet så att det inte upprepas. Målsättningen i biståndsarbetet måste vara att om hjälp skall lämnas, hjälpen verkligen skall nå fram till dem som hjälpen avser och inga andra.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig dels om jag bedömer att SIDA skall kunna upprätthålla principen att inga välmotiverade ansökningar om bidrag till enskilda organisationers u-landsprojekt skall behöva avslås detta budgetår av brist på pengar, dels huruvida jag, om så inte är fallet, avser att föreslå tilläggsanslag. Enligt vad jag har erfarit från SIDA har de enskilda organisationerna kommit in med framställningar som sammanlagt skulle medföra större utbetalningar under innevarande budgetår än som står till SIDA:s förfogande för ändamålet. Inom verket genomförs f. n. en omsorgsfull bedömning av de inkomna bidragsansökningarna. Detta arbete beräknas vara klart i januari 1976. Först vid denna tidpunkt torde det vara möjligt att bedöma om välmotiverade projekt riskerar att avslås på grund av brist på pengar.

Herr talman! Enskilda organisationer, framför allt kyrkorna men också andra, gör viktiga insatser i fattiga länder. Ofta förskräcks vi av väldigheten i den misär som är verklighet för huvuddelen av jordens befolkning. Men vi får aldrig glömma att det är enskilda människor det handlar om. Om vi till en mycket låg kostnad via frivilliga insatser kan borra brunnar så att en by får vatten, rädda barn från att bli mentalt störda av undernäring och ge ungdomar yrkesutbildning, betyder det oerhört mycket för de människor som nås av insatserna. Dessutom är u-ländernas kanske största utmaning att skapa förutsättningar för ett aktivt folkligt deltagande i arbetet på utveckling. Kyrkor, fackföreningar, ungdomsrörelser, kooperation kan genom sina insatser stärka de folkrörelser som byggs upp i u-länderna. Det har en betydelse som för långt utöver de konkreta projekten. Också för att hålla uppe och öka stödet i Sverige för en mera solidarisk u-landspolitik är de frivilliga organisationernas insatser i u-länderna oerhört viktiga. Den statliga biståndspolitiken bygger på att vi ger stöd till u-ländernas egna utvecklingsplaner, allt oftare i form av finansiell förstärkning. Det är en riktig utveckling. Men samtidigt blir biståndet alltmer anonymt. Det går i allt högre grad in i en allmän budget i de länder vi stöder. Därmed blir det för den svenska opinionsbildningen allt viktigare att det vid sidan om det statliga biståndet finns frivilliga organisationer som gör egna insatser på fältet och som direkt och påtagligt kan föra in u-landsvardagen i vår svenska verklighet. Därför är det glädjande att intresset från enskilda organisationer för att göra insatser i u-länderna växer. Förutom kyrkorna är också humanitära organisationer, solidaritetsrörelser och fackföreningar villiga att göra större insatser än tidigare. Regeringen och riksdagen konstaterade i våras att inga ansökningar som uppfyller de krav SIDA ställer behövt avslås av brist på medel. Regeringen bedömde att den föreslagna ramen på 35 milj.kr. skulle vara tillräcklig för att alla projekt som uppfyller de allmänna kraven också det här året skulle få bidrag. Nu är läget det att de 35 miljonerna redan har fördelats. Det finns ansökningar om ytterligare 17 milj.kr. under behandling. Större delen av dem torde vara väl motiverade. Nästa ansökningstillfälle infaller i mars 1976. En rad nya ansökningar kommer då in. Är nu statsrådet Sigurdsen beredd att acceptera att SIDA omfördelar sina anslag för att kunna bifalla dessa ansökningar? Om det inte går, är fru Sigurdsen då beredd att föreslå tilläggsanslag?
Herr talman! Herr Wikström åberopade i sin fråga att det skulle finnas en princip om att ingen väl motiverad ansökning skulle avslås. Någon sådan princip finns inte fastslagen av vare sig regering eller riksdag. De enskilda organisationernas verksamhet måste lika väl som det bilaterala eller det multilaterala biståndet ske inom vissa givna ekonomiska ramar. Det kan finnas mycket väl motiverade insatser som våra programländer vill ha hjälp med, men man har fastställt en ekonomisk ram för verk samheten inom olika länder. Det måste givetvis vara så också när det Nr 30 gäller de enskilda organisationerna. Men jag instämmer i vad herr Wik Torsdagen den ström säger, att de enskilda organisationernas verksamhet i u-länderna 27 november 1975 utgör ett mycket värdefullt komplement till den statliga biståndsverk= = samheten. Om statsbidraget Enligt ett meddelande som jag i dag har fått från SIDA bedömer man = till enskilda torde komma att räcka. Jag vet inte vilka möjligheter SIDA har att göra — u-landsprojekt omfördelningar inom budgeten om det skulle visa sig att medlen inte räcker. I princip tycker jag emellertid att det är riktigt att vi har fastställt ekonomiska ramar som måste vara avgörande för den hjälp som vi ger.
Herr talman! Det är riktigt att vid riksdagens behandling i våras förelåg en folkpartireservation där man krävde att riksdagen direkt skulle uttala att inga välmotiverade insatser av missionen och andra frivilliga organisationer heller i fortsättningen skall bli utan bidrag på grund av brist på medel. Hittills har de anslagna medlen räckt, men av debatten framgår klart att man från regeringens och riksdagsmajoritetens sida hävdade att om det skulle visa sig att det fanns välmotiverade ansökningar så skulle dessa bifallas. Jag tycker att det är ett ganska märkligt resonemang att man får nöja sig med de medel som anslagits. Så fastlåst kan det naturligtvis inte vara att biståndsministern inte skall vara beredd att pröva projekt som de fackliga organisationerna och kyrkorna planerar och som bedöms vara välmotiverade. Jag har uppfattat det så att en av biståndsministerns väsentligaste uppgifter måste vara att verka för ett ökat bistånd. Den här administrativa synpunkten att vi fastlagt ett visst belopp kan man avdela någon administratör på lägre nivå att tala för. Jag skulle alltså vilja offerera bistånd till biståndsministern när det gäller att hävda möjligheterna inom regeringen att ge tilläggsanslag när det nu visar sig att det finns välmotiverade ansökningar. Jag är glad om beskedet från SIDA i dag skall tolkas så att man kan hitta andra vägar för att tillmötesgå de här ansökningarna. Men skulle så inte vara fallet måste det vara en gemensam uppgift för oss att se till att väl motiverade ansökningar från fackligt och kyrkligt håll och från andra organisationers sida verkligen kan bifallas under detta budgetår.
Herr talman! Jag vill ge herr Wikström rätt i att mina uppgifter inom regeringen är att ha ansvaret för biståndet och att verka för ett ökat bistånd. Här har herr Wikström gjort en alldeles riktig bedömning. Att pröva dessa ansökningar är just vad SIDA skall göra. Man håller nu på att gå igenom alla ansökningar, och givetvis skall de prövas. Men man kan i dag inte säga att alla ansökningar är välmotiverade. Det går i dag heller inte att säga om de disponibla medlen kommer att räcka. Men enligt de uppgifter jag fått i dag på förmiddagen verkar det som 41 ningsinstitutets beroende av forskningsanslag från bryggeriindustrin om anslaget skulle räcka till. Jag vill alltså hävda att för all verksamhet måste de ekonomiska ramarna vara avgörande. Jag hälsar också med tillfredsställelse det ökade intresset från bl.a. fackligt håll för biståndsverksamhet i u-länderna. Detta har jag särskilt noterat i budgetpropositionen.

Herr talman! Rent allmänt gör jag den bedömningen att de ansökningar som lämnas in till SIDA från kyrkliga och fackliga organisationer är mycket väl underbyggda. Om man ser till utfallet under de senaste åren tror jag att beträffande de ansökningar på 17 milj.kr. som nu ligger inne är rimligen ca 11 å 12 milj.kr. väl motiverade. Jag har bara tagit del av några av ansökningarna, men jag tror att man vågar göra detta påstående. Vi är alltså överens både om principerna för prövningen och om det önskvärda i att man kan tillgodose välmotiverade ansökningar. Jag tycker faktiskt att fru Sigurdsen låter mycket bättre när hon talar som biståndsminister än då hon är ett eko av finansministern.

Herr Westberg i Ljusdal har frågat finansministern om han anser det tillfredsställande att det enda svenska alkoholforskningsinstitutet under en följd av år varit beroende av forskningsanslag från bryggeriindustrin. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Till den forskning som bedrivs vid institutionen för teoretisk alkoholforskning vid Karolinska institutet utgår jämförelsevis stora externa forskningsanslag. Dessa anslag utgår till övervägande del från statens medicinska forskningsråd. De anslag som utgått till institutionen från bryggerinäringen upptar knappt 7 96 av de externa medlen. I relation till de totala resurserna vid institutionen är andelen lägre än 3 96. Jag har vidare upplysts om att dessa medel inte är förbundna med villkor i något hänseende. Medel utdelas från bryggeriindustrin efter granskning av ansökningarna av ett särskilt vetenskapligt råd. Detta råd — Maltdrycksforskningsrådet — har under de senaste åren delat ut ca 130 000 kr. per år till olika alkoholforskningsprojekt, därav även sådana av samhällsvetenskaplig natur. Medicinska forskningsrådets anslag till alkoholforskning har under de senaste åren belöpt sig till ca 1,5 milj.kr. årligen. Alkoholforskningen vid Karolinska institutet är sålunda inte beroende Nr 30

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Om alkoholforsk Jag är själv inte beredd att ta lika lätt på detta problem som jag tycker = ningsinstitutets mig finna att statsrådet gör. beroende av Under åren 1968 — 1975 har alkoholforskningsinstitutet fått ca. 150 000 — forskningsanslag kr. från Maltdrycksforskningsrådet, som är ett av bryggeriindustrin tillsatt — från bryggeriinduoch finansierat organ. Det är enligt min bedömning en avsevärd del av = strin institutets externa forskningsanslag som Maltdrycksforskningsrådet svarar för. Statsrådets procentsiffror synes från denna utgångspunkt inte vara helt rättvisande. Enligt uppgifter som jag har fått måste det röra sig om åtminstone ca 10 96 av de externa anslagen. Nu säger statsrådet att han upplysts om att medlen från bryggeriindustrin inte är förbundna med villkor i något avseende. Det tycker jag är en egendomlig upplysning. Fattas bara annat, skulle jag vilja säga. Hur skulle över huvud taget något annat vara möjligt? Det finns ingen anledning att ifrågasätta forskningsresultaten som sådana. Vad man kan ifrågasätta är i stället om bryggeriindustrin genom sina forskningspengar har kunnat påverka valet av frågeställningar för den vetenskap som bedrivs vid institutionen för teoretisk alkoholforskning. Chefen för institutionen har ansett sig kunna fastslå att alkohol på fastande mage verkar flerdubbelt starkare berusande om den intas i form av sprit än om den intas i form av öl. Maltdryckerna innehåller ämnen som i likhet med fast föda dämpar blodalkoholhalten. När dryckerna intas tillsammans med mat försvinner emeilertid i stort sett skillnaden mellan öl och sprit. Samme forskare har —- med utgångspunkt i experimenten med alkoholförtäring på fastande mage — konstruerat en formel. Jämförelsen mellan maltdrycker och spritdrycker blir ytterst gynnsam för maltdryckerna enligt denna formel. I den alkoholpolitiska debatten har dessa forskningsresultat generaliserats. Man har talat om maltdryckernas låga berusningseffekt utan att klargöra att man då jämför med starksprit på fastande mage. Observera att jag inte alls ifrågasätter forskningsresultaten som sådana. Men det kan inte undvikas att man får intrycket att bryggeriindustrin här fått argument mot restriktioner i fråga om maltdrycker.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal säger: fattas bara att forskarna skulle vara beroende av anslag från bryggerinäringen. Jag har alltså påvisat att de inte är det. Det är ju herr Westberg som i sin fråga påstått att 43 ningsinstitutets beroende av forskningsanslag från bryggeriindustrin de är det. Vad man nu kan se av de uppgifter som är framtagna förhåller det sig så att under de nio år som institutet funnits har det sammanlagt av externa medel fått 2,2 milj.kr. Därav har under dessa år 150 000 kr. kommit från Maltdrycksforskningsrådet. Det är alltså en helt försumbar andel jämfört med den totala budgeten. Och då är ändå inte de medel som kommer direkt över statsbudgeten medräknade. Jag vill också tillbakavisa den insinuation som herr Westberg i Ljusdal gör sig skyldig till när han beskyller forskarna för att gå bryggerinäringens ärenden. Det finns såvitt jag vet ingenting som ger anledning att uttrycka sig så. Tvärtom är all den forskning som bedrivs vid detta institut att beteckna som grundforskning, som därmed kommer vetenskapen till godo på alla nivåer. Jag vill också som en väsentlig vägledning för diskussioner i både riksdag och kanslihus hävda att forskarna — inte minst på grundforskningsområdet — måste vara fria att själva välja sina projekt.

Herr talman! Jag har sagt klart ifrån att jag inte ifrågasätter forskningsresultaten, men när man studerar dessa problem kommer man inte ifrån att de resultat som nåtts har kunnat utnyttjas av bryggeriindustrin. Det är det förhållandet jag vill föra fram i blickfältet — för det innebär att man lätt får ett intryck av beroende, som kan vara omotiverat och inte underbyggt, men som ändå finns där genom att dessa anslag tas emot. Enligt uppgifter som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst kommer ca 10 94 av de externa anslagen från bryggeriindustrin, och det är ingen försumbar del av medlen. För min del anser jag det mycket allvarligt att institutionen för teoretisk alkoholforskning vid Karolinska institutet tagit emot så stora anslag från alkoholindustrin både i vårt land och i USA. Samhällets alkoholforskning får inte ha den typen av beroende. Det är mycket angeläget att se till att det inte finns några som helst skäl till funderingar om att forskningen påverkas av ovidkommande intressen.
Herr talman! Herr Westbergs uppgift om 10 96 är fel. Jag antar att han liksom jag kan räkna. Om institutet från Maltdrycksforskningsrådet har fått 150 000 kr. av 2,2 milj.kr. så blir det inga 10 96. Men det är i och för sig en detalj. Det väsentliga är att denna forskning är obunden och att den är grundforskning. Självfallet står det sedan alla i samhället fritt att dra lärdomar av forskningsresultaten. Om vi går in i detalj finns det säkert många positiva följder på en rad samhällsområden av denna forskning.
Herr talman! Utbildningsministern säger att jag räknar fel. Det påståendet får syfta tillbaka på upplysningstjänsten, som sagt mig att den egentliga forskning som det här är fråga om får ca 250 000 kr. per år Nr 30 av statliga medel och ca 25 000 kr. från bryggerinäringen — den andelen Torsdagen den har upplysningstjänsten beräknat till ca 10 96 och det stämmer rätt väl 27 november 1975 med min egen räkning. Sedan får utbildningsministern anse att det är = fel. Om differentiering Vad jag med kraft vill stryka under i den här debatten är att samhällets en av det statliga alkoholforskning måste vara helt fri och oberoende av alkoholindustrin, = stödet till folkbildoch jag hoppas att utbildningsministern delar den uppfattningen. ningsorgansationerna Överläggningen var härmed slutad.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag verkligen anser att det statliga stödet till folkbildningsorganisationerna exempelvis bör differentieras så att huvudparten av studieförbunden ytterligare förhindras att bedriva sin verksamhet på lika villkor och för alla medborgare. Regeringen har nyligen bemyndigat mig att tillkalla sakkunniga för att utreda vissa folkbildningsfrågor m.m. Direktiven offentliggjordes förra veckan.
På höstens SAP-kongress syns utbildningsministern enligt tillgängliga uppgifter ha talat mot principen att stödet till folkbildningsorganisationerna skall ges lika till alla. Anser verkligen statsrådet att det statliga stödet till folkbildningsorganisationerna exempelvis bör differentieras så att huvudparten av studieförbunden ytterligare förhindras att bedriva sin verksamhet på lika villkor och för alla medborgare?
Av dessa framgår att målen för folkbildningen alltjämt skall vara de som 1963 års riksdag lade fast. Därav följer bl.a. att när studieförbunden i sin studiecirkelverksamhet tar upp ett visst studieområde skall de ha samma statliga stöd för detta, oavsett vilket studieförbund det gäller, förutsatt att studieområdet är bidragsberättigat.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Orsaken till min fråga är, som framgår av motiveringen till den, att utbildningsministern synes ha talat mot principen att stödet till folkbildningsorganisationerna skall ges lika till alla. Det skedde, efter vad jag kan se, på SAP-kongressen i höstas. I en diskussion om hur man skall stödja folkrörelserna skulle det där ha sagts, enligt uppgifter som kommit mig till handa, att man inte kan vara med om ett generellt stöd, som också skulle gå till exempelvis den moderata Medborgarskolan. Det är klart att jag reagerade när jag såg sådana uppgifter. Jag kan ur svaret utläsa att direktiven till den nya utredningen inte skall ge sådana effekter. Samma statliga stöd skall, enligt svaret, ges för ett visst studieområde ”oavsett vilket studieförbund det gäller, förutsatt att studieområdet är bidragsberättigat”. — Det är gott och väl, om det bara blir så.

Jag vill ju erinra om att genom olika kringgärdande bestämmelser praktisk taget endast ett studieförbund — det utbildningsministern närstående ABF -— har fått chans och möjlighet att bedriva den lagstadgade undervisningen i svenska för invandrare. Jag vill också erinra om att vårriksdagens beslut måste innebära att utbildningen på arbetsplatserna kommer att läggas huvudsakligen i händerna på ett, eller möjligen två, studieförbund — icke de andra studieförbunden. Jag menar att det är mycket allvarligt, då det tidigare alltid har varit en princip att statsbidragen utgår på lika villkor till alla studieförbund. Detta har tidigare varit en kungsväg i bidragsgivningen. Jag är rädd för att vi nu är på väg åt annat håll. Jag skulle därför vara tacksam om utbildningsministern vill säga mig att uppgifterna om att sådana tendenser kan utläsas ur yttranden på partikongressen är oriktiga.
Herr talman! Herr Nordstrandh är ju väl tränad i exegetikens konst och borde därför direkt kunna läsa det uttalande det gäller. Den diskussion som vi förde på partikongressen gällde i vad mån man i det utbildningspolitiska arbetet skall satsa på eftersatta grupper. Jag tror att riksdagen kommer att få leva med begränsade resurser på alla områden, och när vi har tagit principiell ställning i utbildningspolitiken har vi varit överens om att se till att de grupper som är särskilt eftersatta verkligen blir prioriterade med de åtgärder som vi vidtar. Men självfallet skall alla de studieförbund som går in i denna verksamhet arbeta på helt lika villkor. Jag har alltså på intet sätt talat emot en sådan princip. Vad jag önskar är bara att vi i allt utbildningspolitiskt arbete måste bli mycket mera konkreta när det gäller en uppsökande verksamhet för att nå fram till de grupper som är verkligt utsatta. Vad gäller den fråga om invandrarutbildningen som herr Nordstrandh tog upp vill jag erinra om att i de direktiv som jag nämnde i mitt svar har jag bett utredningen att studera också det spörsmålet.
Herr talman! Jag har noterat herr utbildningsministerns besked och hoppas, att man skall behandla denna fråga på ett sådant sätt att verksamheten för de övriga studieförbunden kommer att bedrivas på något mera likvärdiga villkor än som f.n. faktiskt är fallet.

Är vi överens om att det bör vara på det sättet skall jag vara nöjd.

Herr talman! Herr Helén har frågat statsministern om regeringen är beredd att föreslå en snabb extra insats — i storleksordningen 500 milj.kr. — för energisparande. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Grundläggande för det energipolitiska program som riksdagen fastställde i våras är en stram hushållning med energi. Vår målsättning är att begränsa ökningen av energikonsumtionen i Sverige från tidigare ca 4,5 940 till 296 per år i genomsnitt t.o.m. år 1985 och därefter nå en nolltillväxt omkring år 1990. Inget annat industriland har ett så långtgående mål för sitt energisparande. Jag bedömer liksom herr Helén att främjandet av en god hushållning med energi är en mycket viktig del i vår energipolitik. Liksom herr Helén anser jag vidare att intresse och engagemang för energisparande från allmänhetens sida spelar en stor, för att inte säga avgörande, roll för att nå det ambitiösa mål angående energikonsumtionen som vi har satt upp. I syfte att nå detta mål har ett flertal såväl kortsiktigt som långsiktigt verkande åtgärder satts in. Bland dessa kan nämnas utredningar angående förbättrad energistatistik, industrins energianvändning, kommunal energiplanering och energibeskattningen. Genom bestämmelser i byggnadslagen regleras vidare tillkomsten och lokaliseringen av energikrävande industrier. Nya anvisningar och föreskrifter angående byggnadsutformning från energihushållningssynpunkt håller på att utformas. Ett omfattande forskningsoch utvecklingsprogram - till stor del avseende frågor rörande energihushållning — har fastställts. Energisparkommittén har fått sitt uppdrag utvidgat och förlängt. Kommittén har bl.a. fått i uppdrag att följa energiförbrukningens utveckling och redovisa sina bedömningar offentligt. En första rapport väntas den 1 december i år. Kommittén har vidare inlett en omfattande informationskampanj inför vintern. Bland åtgärderna som satts in i syfte att minska energiförbrukningen ingår även energisparstödet som en viktig del.

Av det sistnämnda beloppet faller 60 milj.kr. på industriella processer samt prototyper och demonstrationsanläggningar och 57 milj.kr. på näringslivets och trädgårdsnäringens byggnader. september i år hade länsbostadsnämnderna, sedan stödet infördes våren 1974, fattat beslut om bidrag och lån på sammanlagt ca 400 milj.kr., varav ca 100 milj.kr. innevarande budgetår. Inneliggande ansökningar uppgick till sammanlagt ca 190 milj.kr. Enligt vad jag inhämtat finns medel för energisparstöd hos samtliga länsbostadsnämnder. Till allmänna samlingslokaler hade praktiskt taget inga bidrag beviljats vid nämnda tidpunkt. Bidrag till kommunala och landstingskommunala byggnader hade beviljats med ca 15 milj.kr., och byggnadsstyrelsen hade vid samma tidpunkt tecknat in ca 25 milj.kr. för energibesparande åtgärder i civila statliga byggnader. Kostnader för sådana åtgärder bestrids också från de investeringsanslag som står till byggnadsstyrelsens förfogande för nyoch ombyggnader. Bidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet hade vid samma tidpunkt beviljats med ca 16 milj.kr. för åtgärder i byggnader. Några bidrag för åtgärder i industriella processer samt prototyper och demonstrationsanläggningar hade ännu inte hunnit beviljas. Inneliggande ansökningar uppgick till ca 108 milj.kr., varav 106 milj.kr. avsåg processer samt prototyper och demonstrationsanläggningar och resten byggnader. Mot bakgrund av efterfrågan på energisparstöd och med hänsyn till de positiva effekter som detta stöd medför för sysselsättningen har regeringen i propositionen 1975/76:25 hemställt att ytterligare medel för energibesparande åtgärder — 150 milj.kr. för bostäder och 50 milj.kr. för näringslivet — anvisas av riksdagen på tilläggsbudget I innevarande budgetår. Om det framöver visar sig att energikonsumtionen trots alla insatser ändå ökar mycket snabbare än förutsett, måste en beredskap finnas att ingripa med direkta begränsningar. En arbetsgrupp inom regeringskansliet kommer att under våren 1976 lämna förslag till ramlag med bemyndigande för regeringen att vid behov under icke-krisförhållanden införa reglering eller förbud mot energianvändning för vissa ändamål eller under vissa tider. I det nämnda uppdraget till sparkommittén ingår även att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna komma i fråga under en sådan ramlag och för varje sådan åtgärd bedöma spareffekt, konsekvenser för konsumenterna samt inverkan på produktion och sysselsättning. Enligt vad jag inhämtat från kommittén undersöker den sådana åtgärder som exempelvis begränsning av uppvärmning av obebodda fritidshus, införandet av obligatoriska tidur för elektriska motorvärmare, begränsning av skyltbelysning m.m. Som svar på herr Heléns fråga om en snabb extra insats för energisparande vill jag svara följande. Sedan herr Helén ställde sin fråga har en hel del åtgärder föreslagits och vidtagits med syfte att stimulera ekonomin, skapa sysselsättning och spara energi. Det finns fortfarande medelsreserver för energisparstöd. Regeringen har dock bedömt att ytterligare 200 milj.kr. behövs under innevarande budgetår. Denna bedömning har skett på grundval av uppgifter som lämnats av berörda myndigheter.

Herr talman! Det är en i och för sig imponerande sparkatalog som industriministern redovisar i sitt fylliga svar. Här finns forskning, här finns satsningar på lån och bidrag samt en rad informationsåtgärder. Jag vill på inget sätt förringa detta sparprogram, utan det är vi överens om. Jag vill inte alls heller påstå att industriministern skulle vara den syndare som har vaknat senast. Jag tackar statsrådet för svaret och för den goda viljan. Men jag tror att det går att göra mer. Om inte Stålverk 80 och varvsnäringen rent arbetsmässigt dränker industridepartementet, tror jag att också industriministern måste se att det går att göra mer, och det är det jag vill diskutera en stund. Det energiprogram som riksdagen har antagit bygger på att vi skall lyckas hålla nere ökningen i energiförbrukningen. Folkpartiet har efter förmåga försökt driva på i det avseendet. Vi har också en högre ambitionsnivå när det gäller det långsiktiga sparandet. Nu skall jag inte än en gång alltför mycket i detalj gå in på det som har varit. Jag bara konstaterar att det dröjde innan regeringen vaknade. Det glädjande är alltså att det som för bara några år sedan ansågs omöjligt nu håller på att ske. Men då uppstår lätt en ny risk: att vi tror att det går galant för oss att uppnå de långsiktiga målen bara därför att inledningen, på något undantag när, ser ut att bli lyckosam. Jag tror att vi allesammans måste försöka att energiskt övertyga människorna — i de enskilda hushållen, i företagen, i samfärdseln, i handeln —- om fördelarna med en bättre energihushållning. Detta är inte omöjligt, eftersom det finns en rad människor som ser ideellt på det här och som därför är villiga att hjälpa till, och eftersom det också finns andra människor, som man kan påverka med det mest effektiva medlet, nämligen omsorgen om den egna plånboken; det hjälper! Men det är från mina utgångspunkter för miljön och för människorna själva och för vår gemensamma välfärd som energisparandet är mycket viktigt, och detta är också ett av skälen till interpellationen. När vi har sett närmare på hur regeringen har handhaft sina uppdrag från riksdagen i denna fråga tycker vi nog att man även under den gångna sommaren varit litet för passiv. Nu kan naturligtvis industriministern, som han gör här, hänvisa till det svar i sak på interpellationen som lämnades någon månad efter det att jag den 26 september offentligt hade redovisat samma syn som i interpellationen; regeringen satte sig väl ner måndagen den 29 september för att behandla den och lade sedan efter någon vecka fram sitt förslag om ytterligare 200 milj.kr. i energisparstöd. Vi menar att den summan från våra utgångspunkter tyvärr är alltför begränsad. Vi har motionerat om mera nödvändiga pengar, och nu får vi avvakta och se vad utskottsbehandlingen leder till. Jag vill därför inte föregripa den delen av diskussionen. Vad frågan nu gäller är t.ex. vilket resultat hushållsansträngningarna redan har gett. Det finns naturligtvis en rad faktorer som har spelat in, i synnerhet om man tar in även företagen i bilden. Vi hade kvarvarande effekter av lageruppbyggnaden, av själva industrins kapacitetsutnyttjande, som nu har varit lågt under en period, och vi har kvar vissa effekter av den milda vintern. Men den klara minskning av oljeförbrukningen som vi fick från 1973-1974 är ändå inte lika stor här som i andra jämförbara industriländer — det finns länder som har haft betydligt större minskning. Elförbrukningen minskade för första gången på årtionden, vilket i och för sig är mycket glädjande. Utvecklingen under år 1975 tyder på att industrin faktiskt lyckats hålla kvar något av den minskningen, men för de övriga sektorerna går utvecklingen åt alldeles fel håll. Oljeförbrukningen ser ut att bli ungefär lika stor som 1974 eller kanske t.o.m. något mindre — där har vi gynnats av klimatet. På den s.k. övrigsektorn, där alltså hushållen och handeln dominerar, har elförbrukningen emellertid ökat kraftigt. Ett färskt papper från statens industriverk bekräftar detta, och det finns de som menar att om det vill sig illa kan den ökningen bli bortåt 15 96 för kalenderåret 1975. Då gäller det verkligen för regeringen och energisparkommittén att se upp med detta! Om man ser på den totala elförbrukningen finner man att ökningen visserligen är måttlig — den håller sig inom de ramar som riksdagen har satt upp — men det är stor risk för att man bara ser på totalsiffrorna och glömmer att det finns vissa tendenser på en del viktiga områden —- jag upprepar: inom hushållen och handeln — som går åt precis felaktigt håll. Det är särskilt viktigt att man genom att i tid ta itu med dessa tendenser hindrar dem att slå igenom ännu kraftigare. Vad jag emellertid är mest inriktad på just nu är att få regeringen och energisparkommittén att tillsammans söka finna ännu flera möjligheter att förmå oss alla att spara mycket mer energi. Jag tror då att arbetet på att isolera och energisanera de äldre fastigheterna är någonting som man måste säga ännu bara har börjat. Det är, som jag ser det, mycket allvarligt att under år 1975 en rad ansökningar från enskilda husägare har blivit liggande mycket länge utan att slutligt beslut fattats därför att pengar inte har funnits, trots att alla villkor i övrigt har varit uppfyllda. Det har alltså varit klara bifallsärenden, som har blivit liggande månadsvis i länsbostadsnämnderna just med hänvisning till att pengar fattas. Så sent som i dag upplyser bostadsstyrelsen att om inte regeringen i december talar om att styrelsen får mer pengar, måste vissa länsbostadsnämnder avslå ansökningar om pannbyten som var inlämnade i god tid före den 31 maj, då respiten gick ut — också de klara bifallsärenden. Jag undrar om inte industriministern känner till detta. När det gäller att finna nya objekt, där åtskilligt är att hämta, är samlingslokalerna alltför litet uppmärksammade. Kyrkor och frikyrkor har såvitt jag vet ännu inte möjligheter att få del av de här lånen och bidragen, och det bör man snarast rätta till. Jag skulle också vilja ta upp en detalj. Byten till treglasfönster är ändå någonting som har rekommenderats mycket intensivt i den statliga upplysningsverksamheten, men på den punkten är poängsättningen, såvitt jag kan se, på tok för låg i de regler som är utfärdade av bostadsstyrelsen och genom länsbostadsnämnderna — tvångsregler för kommunerna att följa när de yttrar sig över ansökningarna. Det där måste rättas till när det gäller de äldre fastigheterna, och det är också viktigt att man i de nya byggnormerna får in skärpta bestämmelser om både fönsterplacering och treglasfönster. Innan jag lämnar frågan om lånen och bidragen skulle jag vilja säga, att kommunerna säkert gör en utomordentligt bra insats för att hjälpa fastighetsägarna till rätta både vid själva ansökningarna och i arbetet på att förbereda ombyggnaderna. Jag har själv ställt mig i kön för att se hur det fungerar, och jag har fått en utomordentlig service från den kommunala sidan. Det finns kommunala ingenjörer som alldeles frivilligt gör en fin insats för att se till, att de som söker lån och bidrag använder pengarna på bästa sätt. Men när reglerna är fel tänkta, som i fråga om treglasfönstren, kan man inte göra någonting — och därför kan jag inte bjuda hem industriministern, för fortfarande drar det i ett hörn i vardagsrummet, där vi skulle sitta. Jag får alltså lov att vänta till dess att det antingen blir möjligt att klara saken själv eller kommer ändrade regler från den statliga sidan.

Jag tror att en annonsering eller t.o.m. affischpelare på offentliga platser skulle vara motiverade. Nu kanske industriministern invänder, att sådant kan man bara gripa till under mycket dramatiska skeden när oljeschejkerna härjar som värst. Jag tror inte det. T. o. m. en vanlig vinters inbrott i Sverige är en tillräckligt dramatisk period för att människor skall titta på en sådan annons eller affisch, om de känner att den är en del i en gemensam, större ansträngning. Vad gäller de företag som borde kunna spara energi tror jag att de allra flesta vid det här laget har gjort sina kalkyler på möjliga investeringar, som skulle föra med sig en högre energieffektivitet. Jag tror också att de ganska exakt kan räkna ut vad det kostar och hur snabbt investeringarna skulle betala sig för företaget i fråga. Men ändå finns hos många av företagen en betydande tvekan: Skall vi slå till, skall vi göra det här eller skall vi låta bli? Det är viktigt att man griper tag i det här problemet, för många av dessa investeringar borde göras nu, när vi har undersysselsättning i vissa delar av landet och vi därmed också skulle kunna hjälpa upp sysselsättningen. Ett av skälen till att företagen är rädda är att de inte vill försämra sin likviditet just nu under lågkonjunkturen. Därför tror jag att bidragsgivningen är realistisk i det här fallet. Man kan skjuta fart på ett projekt som annars skulle dröja för länge. Genom bl.a. Ångpanneföreningens inventering vet man att det går att spara mycket genom ett samarbete mellan företagen och kommunerna för att utnyttja spillvärmen. Industriministern har ju personligen intresserat sig för hur man i Luleåregionen skall kunna få in ett sådant samarbete i de nya projekt som skall till där, men det gäller också i många fall att sikta på företag som har haft ett dåligt utnyttjande av spillvärmen och som ligger så nära tätorter att relativt blygsamma investeringar skulle kunna öka deras bidrag till den kommunala uppvärmningen. Sedan är det ett avsnitt i industriministerns svar som gör mig litet förbryllad. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det. Det verkar nästan som om industriministern ville hota — visserligen ganska diskret — med nya regleringar och direkta begränsningar. Jag tycker att det är alldeles för tidigt att utgå ifrån att frivilliglinjen skulle ha misslyckats. Det är klart att vi måste ha en viss säkerhetsberedskap inför skärpta lägen. Men det viktiga är ju att slippa utnyttja den beredskapen genom positiva åtgärder i tid. Vad skulle det vara för energipolitik att visa sig njugg i fråga om stöd till frivilligt energisparande och samtidigt vifta varnande med ransoneringar? Därför skulle jag vilja be industriministern att här tala om att'regeringen fortfarande satsar hårt och envist på frivilliglinjen och att det inte är tal om någon ransonering nu i vinter. Om jag får sammanfatta: Jag tror att det är stort intresse hos allmänheten att bygga på. Det finns folk som har ont om jobb och som kan få jobb just när det gäller att åstadkomma ett vettigare utnyttjande av dyrbar energi. Det finns ledig kapacitet i själva byggandet, det finns maskiner och arbetslag som man skulle kunna sätta in. Samtidigt finns det stora underskott i utrikeshandeln, underskott som inte bör växa ytterligare genom onödig import av olja. Det finns också ett behov att snabbt göra det mesta möjliga för energisparandet just för att klara det långsiktiga energiprogram som riksdagen har uppställt. Jag talar då inte om det mera ambitiösa program som vi från vårt håll har ställt upp. Allt talar alltså för att det är viktigt att stimulera fram ytterligare sparåtgärder och att det är viktigt att inte dröja. Jag skall, som jag sade förut, inte föregripa diskussionen om riksdagens beslut om själva anslagen. Men jag tror att det vore en skandal om spontana ansökningar för bättre hushållning i energislösande industri inte fullt ut kunde bifallas. Jag hoppas att industriministern håller med om den grundläggande bedömningen, även om vi hittills är oense om beloppens storlek. Det finns en glädjande och alldeles färsk sak att ta fasta på. Jag fick i min brevlåda häromdagen en mycket bra broschyr från energisparkommittén. Den är såvitt jag vet riktad till alla småhusägare, och den är kopplad till det stora informationsprojekt som kallas EPD —- ekonomisk panndrift. Jag tror att broschyren kommer att ytterligare öka intresset för energisparlånet. Om nu den här lyckade broschyren verkligen gör en massa människor intresserade, skulle det ju vara bedrövligt om man efteråt snabbt skulle släcka deras intresse genom att för dem självklara lån och bidrag inte kan beviljas. Jag hoppas alltså att vi gemensamt har den grundläggande målsättningen — att ytterligare öka ansträngningarna.
Herr talman! Jag vill gärna ge herr Helén ett erkännande för hans tidigt dokumenterade intresse för energisparandet. Jag skall kanske säga att samhällets kvarnar mal långsamt, men de mal dock, och vi har ju egentligen samma principiella ståndpunkt. Nödvändigheten av ett sparande som går långt, som måste gå väsentligt längre än hittills, är vi också helt övertygade om. Vi har, som jag redovisade, vidtagit en rad åtgärder. Jag skulle kunna räkna upp fler — uppdrag till industriverket, kommunala energiplaner osv. —- men detta är känt för herr Helén. Herr Helén har frågat: Vilka resultat har energisparkampanjen gett? Jag skulle vilja omformulera frågan och ställa den i relation till de erfarenheter vi gjorde under den s.k. oljekrisen. Som en följd av de krisproblem som vi då upplevde har också intresset för sparandet ökat. Nu är det mycket svårt att göra en exakt bedömning av exempelvis industrins energianvändning. Det har samband med att vi har en konjunkturavmattning, som medför att en del industrier, även om det inte är så många ännu, har arbete bara halva veckan och kör mer eller mindre på sparlåga. Därför kan man inte exakt mäta energiförbrukningen sådan som den skulle te sig i ett normalläge. Däremot instämmer jag helt i herr Heléns anmärkning att vi måste vara uppmärksamma på vad som sker inom hushållen, handeln och jordbruket, där vi vissa månader i relation till i fjol har haft en ökning som legat uppe vid 13 96. Såvitt jag kommer ihåg är det totalt för året hittills en ökning på 9 9, framför allt på elsidan, och den siffran ligger ju väsentligt över vad vi uppställt som mål, nämligen högst 6 96. Nu kan man fråga: Vad beror det på? Ja, jag tror att då det gäller de enskilda hushållen är det bostadsuppvärmningen som spelar en stor roll. Jag hade tillfälle att tidigare anföra att av de i våras planerade småhusbyggena var ca 90 96 avsedda för uppvärmning med elektrisk kraft. Det visar alltså en väldig övergång från tidigare mera traditionell oljeuppvärmning och annan uppvärmning. Här spårar vi nog kostnadsfaktorn som någonting väsentligt. Man mötte efter oljekrisen med dess oljeprisstegringar de stigande kostnaderna för uppvärmning, och innan vi hade hunnit justera eltaxorna gick man över till eluppvärmning. Framför allt vid planeringen av nya bostäder kom eluppvärmningen in som ett mycket väsentligt inslag. Ur den synpunkten blir det vad vi gör långsiktigt som kommer att spela den avgörande rollen. Jag skulle vilja säga att tyvärr anpassar vi oss gärna till en stigande kostnad. Vi har gjort det när det gäller bensinen. Vi märkte att bilåkningen gick ned när priserna på bensin steg, men de senaste månadernas siffror visar att vi har ”återhämtat” detta. Vi vänjer oss alltså så småningom vid en kostnad. Industrin har där lättare för att göra en analys av den faktiska kostnaden, som för industrins vidkommande är stor. Då gör industrin en bedömning: Vad skulle det innebära om vi investerade i en processanläggning? Vilket sparande — dvs. minskade utgifter — skulle detta innebära? Därav kommer det stora intresset för inte minst nya processanläggningar inom industrin. Industriverket har nu börjat fatta besluten på detta område. Det har krävts mycket av tekniskt arbete för att gå igenom och analysera det hela. Jag hoppas att det nu kommer att fattas beslut mer eller mindre på löpande band för att just tillmötesgå industrins intresse och också för att skapa mer sysselsättning, eftersom flertalet av dessa processanläggningar utgörs av utrustning som kan beställas här i Sverige. Men hur gör vi då i fråga om medborgarnas allmänna intresse? På bostadsområdet kan vi — precis som herr Helén här sagt — lämna upplysning på olika sätt. Vi kan via broschyrer tala om vad det betyder om man isolerar bättre i bostäderna. Här finns också ett mycket stort intresse, och det är långsiktigt mer eller mindre avgörande för vår energiförbrukning att vi vidtar åtgärder i detta avseende. Jag menar att vi måste hålla på, såvitt jag kan bedöma, de närmaste tio åren med ett sådant ombyggnadsprogram för våra äldre fastigheter, samtidigt som vi i den nya bygglagstiftningen lagt in som en förutsättning att man har väl isolerade bostäder, att man där det finns möjligheter utnyttjar fjärrvärmesystem osv. Jag kan förstå herr Helén när han beträffande den lagstiftning som vi utreder ställer frågan: Innebär inte detta ett hot? Ja, jag menar inte att vi skall gå ut och hota med en lagstiftning, en regleringsåtgärd. Men jag skulle finna det orimligt att inte undersöka på vilka vägar vi kan komma fram till en begränsning, om vi alltså inte når den genom de vädjanden vi gjort och genom alla de stimulansåtgärder vi vidtagit för att påverka enskilda människor och industrier. Beträffande det långsiktiga arbetet är jag alltså i viss mån optimist. Jag tror att det här kan finnas mycket att vinna och att det går att klara det sparprogram vi ställt upp. Men jag anser att det kan behöva vidtagas flera åtgärder för att komma in i en fruktbärande diskussion om de här sakerna. Jag tycker t.ex. att herr Heléns uppslag om en redovisning av energisparkommittén var bra. I departementet skall vi ta upp den saken med sparkommittén och undersöka om inte de planerade offentliga redovisningarna kan göras som redovisningar enligt den linje som herr Helén här har angivit. Vidare tror jag inte att våra möjligheter att nå ut till medborgarna i allmänhet är uttömda på något sätt. Vi lyckades ju gemensamt att via folkrörelserna, partierna och folkbildningsorganisationerna nå ut med en stor diskussionskampanj kring energiproblemen innan vi här i riksdagen fattade beslut i den frågan. Jag kan försäkra att det var något som väckte oerhört stor internationell uppmärksamhet, och åtskilliga delegationer har kommit och kommer alltjämt hit för att studera hur en så omfattande och demokratisk diskussionsverksamhet lades upp. Med de erfarenheter vi fick av den kampanjen borde det enligt min mening vara möjligt att på nytt gå ut till våra folkbildningsorganisationer, folkrörelser och fackliga organisationer och ställa frågan på vilket sätt de skulle kunna ge ett bidrag till energisparandet. Då kan också hela den frågan sättas in i perspektivet av vår ekonomi och vår framtid. Nu har vi ju mycket dryga kostnader för framför allt oljeimporten. Den belastar vår bytesbalans mycket hårt. I ljuset av vad den energin kostar kan vi säkerligen föra en diskussion dels om hur vi skall kunna medverka till att stimulera medborgarnas enskilda sparande, dels om hur man skulle kunna begränsa kostnaderna för energianvändningen ute i företagen, där medborgarna är sysselsatta. På det sättet kan vi säkert få alla att bidra till att vi så småningom kommer till rätta med våra valutaproblem. Det finns där, menar jag, stora möjligheter att föra en öppen och rejäl diskussion. Och det borde kunna betraktas som en gemensam uppgift för oss alla; vi kan där ge varandra råd. Där kan det väl heller inte i stort sett föreligga något partiskiljande. Naturligtvis kan vi komma in i en diskussion om hur mycket pengar vi skall anslå till det ena eller det andra ändamålet, men som herr Helén sade skall vi väl inte ta upp någon diskussion om den proposition som nu lagts fram. Det har jag heller inte för avsikt att göra. Jag har bara velat peka på att vi i regeringen helt ansluter oss till den principiella uppfattning som herr Helén här har deklarerat och som han har angivit i sin interpellation. Herr talman! Jag har alltså här velat förklara att vi är på samma linje i detta fall och att det finns åtskilligt mer att göra samt att vi får undersöka alla de möjligheter som här kan stå till buds.